Herr talman! Detta ärende gäller bl.a. dödsstraffet. Vi efterlyser i motionen 351 initiativ mot dödsstraffet. Utskottet anser att motionen är besvarad sedan utskottet hänvisat till vad regeringen har gjort. Det senaste initiativ som togs, vilket utskottet också hänvisar till i sitt betänkande, var statsrådet Cidboms tal i FN:s generalförsamlings tredje utskott i november i fjol. Men, herr talman, jag vill framhålla att det var apropå upptrappningen av våldet i Spanien som statsrådet fick anledning att tala om dödsstraffet och vår inställning till det. Vad som där sades fick alltså ett alldeles särskilt förtecken. Tiden är verkligen mer än mogen för nya och mera raka initiativ i denna förfärliga fråga. Kurt Waldheim säger i sin rapport att det framstår som ytterligt tveksamt om man har gjort några framsteg mot en mer restriktiv användning av dödsstratfet. Man måste tyvärr konstatera att ullämpningen av dödsstraffet snarare har ökat än avtagit. Det är faktiskt bara II länder som inte har dödsstraffet inskrivet i sin författning. 15 länder har det inskrivet i författningen men använder det sällan, och i 113 länder kommer det ofta till användning. Ett tilltagande bruk av dödsstraffet är ett illavarslande tecken på en kulturskymning. Våld mot värnlösa är obestridligen bottenläget för mänskligt umgänge. Regeringen har tidigare hänvisat till att frågan är under behandling i ECOSOC, det sociala och ckonomiska rådet. Men där har vi varken säte eller stämma. I dagarna har Sverige invalts i kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Man får då verkligen med utskottet hoppas att vår delegation nyttjar sitt mandat där. När det gäller yrkandet i motion 1155 om ett riksdagens uttalande mot religionsförföljelsen i Sovjet och andra diktaturstater hänvisas till Helsingforsavtalet. Att hyckleriet flödade fritt har man fått tydligt ådagalagt. Statsministerns försiktiga erinran om Helsingforsavtalet vid sitt Moskvabesök var naturligtvis bra, men inte tillräcklig. Alt religionsförföljelse fortfarande är en förfärande verklighet i detta 200 vårt grannland, därom kan många vittna —- både människor, splittrade familjer och sönderslagna kyrkor. Det finns en tidskrift utgiven av Latvian National Foundation i Stockholm som visar rader av kyrkor i Baltikum, både lutherska och romersk-katolska, som har raserats, bränts eller beslagtagits för världsliga ändamål de allra senaste åren. Regeringens löfte att delta i den internationella opinionsbildningen mot brott mot grundläggande mänskliga rättigheter, som det uttrycktes i regeringsdeklarationen i mars i år, får snart ta sig mera påtagliga uttryck. Sådana åtgärder måste ligga I linje med den motion som utskottet här funnit besvarad. Jag har inget särskilt yrkande, herr talman!

Herr talman! Jag skulle vilja ytterligare understryka vad herr Werner i Malmö nu har sagt om dödsstraffet och den opinion över hela världen som behövs för att framtvinga ett avskaffande av dödsstraffet. Förenta nationerna är inte det enda forum där man kan diskutera den här frågan. För fem år sedan väckte företrädesvis nordiska representanter i Europrådet en motion om ett uttalande mot dödsstraffet. Jag fick i uppdrag av Europarådets juridiska kommitté att vara föredragande i det ärendet och har i ett par år arbetat med en rapport om dödsstraffet som mynnade ut i ett förslag till den rådgivande församlingen att rekommendera medlemsstaterna att avskaffa dödsstraffet. Av Europarådets 18 medlemsstater har bara fyra helt avskaffat detta. Bland dem som vi närmast umgås med i Europa har vi alltså en ganska stor mission att fylla. Jag har under handläggningen av detta ärende blivit övertygad om hur utomordenligt svårt detta problem är. Det är inte svårt att övertyga ledamöterna i Sveriges riksdag om att dödsstraffet bör avskaffas. Vi har avskaffat det: helt och hållet och skrivit in det i vår konstitution. Men det är mycket svårt att övertyga en hel del av de andra medlemsstaterna i Europarådet. De tror inte riktigt på möjligheten att avskaffa dödsstraffet. Deras medborgare upplever dödsstraffet som ett skydd mot framför allt den mängd nya typer av brott som vällt in över Europa — terrorism, kapning m.m. — och anser att dödsstraffet ännu så länge är det enda medel som finns mot dessa. Inte ens Storbritannien, som för egen del med ett par små undantag har avskaffat dödsstraffet, kan förmå sina "representanter i Europarådet att sluta upp kring en rekommendation om dödsstraffets avskaffande. Det har varit ett manövrerande i den juridiska kommittén i Europarådet. Vi har haft åtta eller tio sammanträden om den frågan. Ibland har ledamöter avhållit sig från att komma till sammanträdena för att vi inte skulle bli beslutsmässiga. Och när vi en gång äntligen blev beslulsmässiga beslöt man med nio röster mot sju — två avstod från att rösta —- att föreslå den rådgivande församlingen att avföra motionen från församlingens registratur. Man skulle alltså helt och hållet lägga den åt sidan. Vad hände när frågan kom upp i församlingen? Jo, då avhöll sig på nytt ett stort antal ledamöter från att delta i beslutet, varigenom församlingen inte blev beslutsmässig utan frågan fick skjutas upp till ett kommande sammanträde. Vid det nya sammanträdet blev ärendet återremitterat till den juridiska kommittén. Och när ärendet sedan på nytt skulle behandlas där, vad hände? Då hade dock sekretariatet skickat ut en skrivelse och meddelat: Vi skall behandla detta ärende den och den eftermiddagen, och så och så många måste vara närvarande. På förmiddagen den dagen var det juridiska utskottet beslutsmässigt. På eftermiddagen, när frågan om dödsstraffet skulle tas upp, hade en del avlägsnat sig som inte vågade delta i beslutet. På den punkten befinner sig detta ärende fortfarande trots att det har gått fyra och ett halvt år sedan det togs upp första gången. Naturligtvis skall vi använda alla påtryckningsmedel, tillvarata alla diskussionsmöjligheter med kolleger och andra som vi träffar utomlands. Men vi måste också inrikta oss på deras problematik, försöka tackla den och diskutera på deras villkor. Vi måste diskutera de problem som den vanliga människan kan förmodas möta. T. o. m. i våra närmaste grannländer råder det tveksamhet. Men England, Frankrike och Italien behöver övertygas om att det finns andra möjligheter än dödsstraff atv komma till rätta med terrorism, kapning, tagande av gisslan och sådan brottslighet. Det är en viktig uppgift för oss i vårt land att försöka ge vår kriminologiska forskning en sådan inriktning att vi kan få fram nya idéer som kan bli till nytta. Men vi skall vara fullt på det klara med att när vi bara rakt fram säger till de andra att de bör avskaffa dödsstraffet, så ser de på oss med en viss misstänksamhet. De svarar: Ni som bor i er lilla fredliga avkrok av världen, vad vet ni om den press vi lever under? Jag tror att vi bör vara försiktiga i vårt fördömande av andra länder, men ändå arbeta för dödsstraffets avskaffande.

Herr talman! Det borde väl råda allmän enighet i Sverige om att vi skall verka för att avskaffa dödsstraffet. Jag anser att motionen angående dödsstraffet är ett lovvärt initiativ. Frågan är bara vad vi ytterligare skall kunna göra åt den här saken. Utrikesutskottet har försökt belysa frågan, och herr Werner i Malmö har delvis redogjort för behandlingen i utskottet. Om ett land vill ta upp en fråga i Förenta nationerna, kan man begära att den skall sättas upp på föredragningslistan. En fråga kan också tas upp genom att en rapport avges från något av råden — i detta fall ECOSOC, det ekonomiska och sociala rådet. Därmed kommer frågan upp automatiskt. I utskottsbetänkandet nämns att generalsekreteraren sänt ut ett frågeformulär om staternas syn på dödsstraffet. ECOSOC behandlar nu frågan. Om Sverige varit med där skulle vi ha kunnat driva på ytterligare. ECOSOC kommer emellertid att framlägga en rapport, och då kommer frågan automatiskt upp i Förenta nationerna. Utskottet anser att frågan därför är på väg. Om det skulle komma en begäran om att frågan skulle sättas upp på föredragningslistan, skulle svaret antagligen bli att ECOSOC kommer att lägga fram en rapport. ”Med hänsyn till den inställning till dödsstraffet som i dag kännetecknar fertalet av världens stater —--." Det visar på det beklagliga faktum att många stater tyvärr tillämpar dödsstraffet.

"Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag.

Vi försökte från svensk sida att få en bestämmelse om en instans i vilken länder skulle kunna klaga och även anklaga länder som bröt mot konventionerna. Vi lyckades inte med detta. Vi förlorade sent en natt vid ett generalförsamlingsmöte med 41 röster mot 39. Vi fick i stället ett fakultativt protokoll. Det innebär att de länder som så vill kan underteckna detta. Det beklagliga är emellertid att många länder underlåter att skriva på detta protokoll. De skriver på konventionerna och smiter sedan ifrån all kontroll. Då är det svårt att komma åt dem. Av ett femtiotal länder som skrivit på konventionerna hade bara 16 skrivit på protokollet. Det var de fem nordiska länderna, något land i Latinamerika och nägra andra små stater. Inga av de större länderna skrev på protokollet. De talade också så intensivt mot vårt förslag i Förenta nationerna att jag inte har några förhoppningar om att de kommer att skriva på protokollet. Det skulle vara 35 länder innan konventionerna trädde i kraft. Konventionerna har nu trätt i kraft, men det är ingalunda 35 länder som har.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

Länsstyrelsen anser därför att alla skäl talar för att Karlstads brevområde fortfarande skall ingå i Göteborgs region och motsätter sig bestämt en överföring till en östlig region. Den omständigheten att Karlstads brevområde förutom Värmlands län även om 205 postverket fattar norra Dalsland skulle då heller inte i detta fall behöva leda till att ett län delas mellan olika regioner, framhåller länsstyrelsen. Rent allmänt menar länsstyrelsen att de skäl som talar för Värmlands läns västliga anknytning väger tyngre än de skäl som t.ex. länsberedningen åberopat för länets samverkan med Örebro län. Värmland har förvisso täta kontakter österut, men dessa sträcker sig till största delen till Stockholm och inte till Örebro. Beroendet av täta kontakter med Stockholm torde finnas i alla delar av Sverige och kan därför inte tas till intäkt för att inlemma Värmlands län i en östlig region, säger länsstyrelsen, och vill därmed också ge till känna att man ser omorganisationen vid postverket i detta större perspektiv. Jag vill dessutom understryka här, och det har bidragit till mitt ställningstagande, att postens lokala förvaltning i Karlstad i sitt yttrande över postutredningens förslag har föredragit en västlig regiontillhörighet. Från postverkets sida har man pekat på transportvägarna som varande av väsentlig betydelse i de nya förslagen till regionindelningen. Det är inget tvivel om att SJ, särskilt sedan man förlagt en distriktshuvudort till Örebro, utformat den så att både Hallsberg och Örebro berörs mycket starkt av trafiken från Värmland. Jag menar dock att detta inte kan vara helt avgörande vid en bedömning av vilken region i postalt hänseende Värmlands län skall tillhöra. Med hänvisning till de skäl jag tidigare pekat på yrkar jag bifall till reservationen. Utan tvivel har det varit rätt livliga diskussioner om postverkets omorganisation under utredningsarbetets gång, och jag är inte säker på att förslaget som sådant på långa vägar tillfredsställer de människor som verkar ute på fältet. Vid en uppvaktning inför trafikutskottet av representanter för de fackliga huvudorganisationerna underströks dock mycket starkt att man från deras sida var angelägen att ett beslut i frågan kunde fattas så snart som möjligt, bl.a. med tanke på alla de vakanser vid tillsättandet av nya befattningar som man dras med i avvaktan på att omorganisationen definitivt skall beslutas. Detta är naturligtvis ett irritationsmoment för personalen som jag har full förståelse för, och det har gjort att jag gärna velat medverka till att riksdagen kan behandla och ta ställning till frågan under våren. En av de frågor som egentligen borde ingå i en diskussion om postverkets organisation gäller om den regionala nivån över huvud taget skall bibehållas. Personalen ute i landet har utan tvivel synpunkter på den regionala indelningen och har också gett dem till känna. Men jag skulle tro att frågan om att ta bort den regionala nivån och i stillet ytterligare förstärka den lokala nivån möter ett helt annat gensvar. Statsanställdas förbund har t.ex. i remissyttrande just anfört att den lokala förvaltningens inflytande bör ökas och möjligheterna till lokala förhandlingar utvidgas. Förbundet ifrågasätter över huvud taget behovet av att efter en övergångsperiod behålla en regional förvaltningsnivå. Andra personalorganisationer inom Statsanställdas förbund har givit uttryck för samma tanke. Det sägs t.ex. från lokalavdelning 3024 i Växjö-Alvesta att meningen med PVO-utredningen från början var att man skulle ra Nr 133 tionalisera postverkets administration för att få den mer lätthanterlig. Torsdagen den Avdelningen instämmer i förbundets remissyttrande att det inte behövs 20 maj 1976 något regionalt led i den nya organisationen inom postverket. Avdelningen säger vidare att postverkets regionala led bör bli föremål för ytter = Ny organisation för ligare utredning, där man syftar till en riktig rationalisering och förenkling — postverket av postverkets administration så att kostnaderna hålls nere och man slipper dessa ständiga portohöjningar. Det är min uppfattning att denna frågeställning kommer igen, trots att personalorganisationerna nu inte fått gehör för sina synpunkter inom utredningen. Jag har i ett särskilt yttrande understrukit att en utdelegering av beslutsfunktioner och därmed decentralisering av beslutsfattandet inte minst när det gäller de statliga verken är att hälsa med tillfredsställelse. Ju närmare de anställda beslutsfattandet läggs, desto större bör ju möjligheterna bli att motverka statlig byråkrati. Att lägga ut beslut på den lokala nivån tycker vi från vpk:s sida är riktigt, och även om man kan gå mycket längre i detta avseende är propositionens intentioner i och för sig positiva. Postverket avser nu också att bedriva en utvidgad försöksverksamhet med beslutande företagsnämnder och utvidgad beslutsrätt för dessa. När det gäller denna verksamhet har jag i det särskilda yttrandet anfört en kritisk inställning och därvid hänvisat till synpunkter som förts fram i vår motion i anslutning till regeringens förslag om ny arbetsrättsreform. Debatten kring den frågan kommer ju att äga rum här i kammaren om | ungefär en vecka, och jag avser därför inte att gå närmare in på den frågan nu. Jag ville med det särskilda yttrandet markera vår ståndpunkt, och detta får tills debatten äger rum tala för sig självt. Jag vill bara notera att utvecklingstendenserna inom arbetslivet för de offentliganställda är desamma som för de privatanställda, nämligen en ständigt ökad effektivisering av verksamheten, ökad arbetshets och utslagning. Det är mot den bakgrunden man måste se den uppbindning av fackföreningarna som sker genom deltagande i företagsnämnder med resultats och effektivitetsansvar inom de förefintliga ekonomiska ramarna för verksamheten.

Herr talman! Det förslag till ny organisation för postverket som vi nu har att behandla grundas på överväganden som under lång tid har gjorts av verket och dess personal rörande angelägenheten av att se över den gällande organisationen samt distriktsindelningen. Det bör i detta sammanhang framhållas att föregående omorganisation av postverket år 1965 i huvudsak endast berörde centralförvaltningen och sålunda lämnade den då mer än 30 år gamla distriktsorganisationen orörd. Följaktligen gjordes vid detta tillfälle ingen översyn av roll och ansvarsfördelningen mellan de olika förvaltningsnivåerna. Det organisationsförslag som nu föreligger har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete och med del 207 postverket tagande av samtliga personalorganisationer inom postverket. Personalorganisationerna ställer sig också helt bakom förslaget. Som ett viktigt instrument för att uppnå en effektivisering och en förbättrad marknadssituation vad gäller de postala tjänsterna har valts att så långt möjligt delegera de operativa bestuten i postverket från central och regional nivå till den lokala förvaltningsnivån. Det blir i den nya organisationen de lokala postområdena som får det reella inflytandet på serviceutbud, kundrelationer, personalrelationer och den postala produktionsapparatens utformning. Förutom satsningen på postområdena inrättas som förstärkta administrativa och marknadsmässiga stödjepunkter ett stort antal s.k. ortpostkontor. EF varje kommun planeras vidare postkontor med personal som särskilt har utbildats i marknads och produktkännedom. Regionförvaltningens roll förskjuts från operativa ledningsinsatser till ett allmänt ansvar för samordning och ekonomi. Den centrala förvaltningens roll blir därför att i första hand syssla med den långsiktiga planeringen och utvecklingen samt det långsiktiga resuitatansvaret. Det finns all anledning att uttrycka tillfredsställelse med en sådan ordning. Därigenom kommer besluten att ligga närmare de regioner och de orter som skall betjänas. En mycket viktig sak är givetvis att den ändrade organisationen och den ändrade rollfördelningen mellan de olika förvaltningsnivåerna I posiverket ger väsentligt bättre möjligheter till personalinflytande i beslutsprocessen. Detta ökade medinflytande bygger nämligen på en omfattande delegering av operativa arbetsuppgifter. Man kan utan vidare fastslå att det förslag vi nu behandlar innebär att en mycket omfattande demokratiseringsprocess genomförs i postverket med dess mer än 56 000 anställda. Men skall en delegering av beslutsfunktionerna kunna få den avsedda effekten, som innebär att man tilldelar regional och lokalförvaltningarna ansvar för resultat och resursanvändning i verksamheten, måste regionerna geografiskt avpassas så att de verkligen kan påverka såväl kostnader som intäkter. Det är också mot den bakgrunden :'det föreslås vissa justeringar av nuvarande distriktsindelning samt tillskapande av en ny region, nämligen Örebroregionen. Utskottet anser därför att den av departementschefen föreslagna regionindelningen med 'åtta regioner är väl avvägd och kan i allt väsentligt ansluta sig till förslaget med ett undantag och det gäller Gävleregionen. Dir vill utskottet slå fast att Gävleregionen inte bara skall behållas t. v. utan också bör av bl.a. regionalpolitiska skäl permanentas. Av samma skäl bör Gävle bibehållas som huvudort för regionen. Vi är medvetna om att Gävleregionen enligt förstaget blir en relativt liten region och av den anledningen kanske behöver en viss förstärkning. Eti bifall till vårt förslag om åtta permanenta regionförvaltningar kan aktualisera behov av smärre justeringar av förordade regiongränser för att en rationell, permanent indelning och en jämnare arbetsbelastning regionerna emellan skall kunna åstadkommas. Speciellt torde detta gälla Uppsala län. Det bör därför få ankomma på regeringen att i samråd med — Nr 133 postverket vidtaga de ändringar som kan föranledas av en permanentmng Torsdagen den av dessa åtta regioner. Detta vill vi också att riksdagen skall ge regeringen 20 maj 1976 till känna, vilket innebär ett tillgodoseende av yrkandena i motionerna 2409 och 2441. i Ny organisation för Detta innebär också att vi inte kan biträda reservationen av herr Mag — postverket nusson i Kristinehamn. Ser man på Värmland så finner man att posttrafiken till och från Värmlands län är mycket Stockholms och Mälarområdesorienterad. De huvudsakliga transportlederna för post till och från Värmland går via Örebro och Hallsberg. Dessa transportleder fortsätter sedan både norr och söder om Mälaren mot Stockholm. Hallsberg är dessutom en viktig transportknutpunkt för trafiken mellan Värmland och södra Sverige. I alla dessa hänseenden kan nuvarande distriktsindelning — enligt vilken Värmland ullhör Göteborgsdistriktet — anses uppvisa bristande anpassning till brevområdena. Liknande transportsamband utgör grund för SJ:s trafik och bandistriktsorganisation. Statsmakterna beslöt år 1972 aut hela Värmlands län skulle föras över till SJ:s Örebrodistrikt. Avslutningsvis vill jag framhålla att av uppgifter som lämnats av chefen för postverket vid utskottsbehandlingen framgår, att inte obetydliga besparingar kommer att göras genom den ändrade organisationen samtidigt som alltså större effektivitet, bättre servicemöjligheter och ökat perso nalinflytande uppnås. Herr tafman! Med hänsyn till den sena tidpunkten skall jag avstå från att kommentera herr Magnussons i Kristinehamns särskilda vttrande. Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Även om trafikutskottets betänkande 1975/76:26 är ett bevis på ledamöternas vilja och förmåga att komma fram till acceptabla kompromisser må det väl tillåtas mig, som varit anställd i verket i över 20 år och som bl.a. tilldelats Posujänstemännens förenings hederstecken för facklig verksamhet, att i detta sammanhang yttra mig något mera ingående om föreliggande förslag till ändrad organisation för postverket än som kanske är brukligt. Inledningsvis vill jag framhålla att postverket under senare år visat klara tendenser till centralisering. På detta tyder inte minst utvecklingen beträffande personal i den administrativa karriären. Denna personal är specialutbildad för planering samt högre arbetsledande och ekonomiska funktioner. 1965 fanns det inom centralförvaltningen 350 anställda. Det antalet hade ökat till 450 år 1970 och 530 år 1975. Vid postdircktionerna är serien mera jämn: 160, 180, 210. Vid lokalförvaltningarna är motsvarande siffror 840, 870 och 880. Totalt blir det 1 350 personer i karriären 1965, 1500 år 1970 och 1 620 år 1975. De angivna siffrorna är ungefärliga genomsnittssiffror för resp. år, men de antyder enligt min mening en olycklig centralisering av beslutsfattande 209 postverket 210 m.m. Under en tioårsperiod har denna kategori anställda i centralförvaltningen ökat från 26 till 33 26, samtidigt som linjepersonalen reducerats från 62 till 54 26. Denna utveckling kan vi i centern inte acceptera i fortsättningen. Vi förutsätter därför att den nya organisationen för centralförvaltningen i kombination med en omfattande befogenhetsdelegering skall leda till en bantning av den administrativa personalen där. Vi kommer också att noggrant följa utvecklingen under de närmaste åren, . Det är dock förvånande att departementschefen i proposition 1975/76:167 inte lämnar några uppgifter om hur personalfördelningen avseende den administrativa karriären skulle utveckla sig till följd av den ändrade befogenhetsdelegering som utlovas. Under utskottsbehandlingen har emellertid erfarits att postverket syftar till att reducera den administrativa personalen på central nivå med ca 15 96 och på regional nivå med ca 30 25. Denna målsättning är ju inte minst med hänsyn till nyss redovisad utveckling för centraladministrationen relativt blygsam och har lett till att utskottet enhälligt understrukit angelägenheten av att söka föra ut ytterligare arbetsuppgifter från central till regional resp. lokal nivå. Som lämpliga arbetsuppgifter i detta sammanhang har fastighetsförvaltningen redovisats. Visserligen hävdar postverkets ledning — eftersom nyanskaffande av fastigheter förutsätter medelstilldelning från riksdagen — att det är lämpligt med en central handläggning av dessa frågor. Men utskottet menar att förvärvet är en engångsföreteelse som bör motivera vissa specialregler. Den löpande förvaltningen av de aktuella fastigheterna sträcker sig över en mycket lång tidsperiod, och det ekonomiska ansvaret bör därför lämpligen åvila den postala instans som har sin verksamhet förlagd till byggnaden. Vi i centern — och sannolikt hela utskottet — menar att de av postverket ägda fastigheterna bör förvaltas på lokal eller eventuellt regional nivå för att undvika onödigt administrativt krångel. Därtill kommer att det ekonomiska ansvaret för verksamheten lättare kan utkrävas av resp. chefer, om de även har ansvaret för fastighetsförvaltningen, något som riksrevisionsverket understrukit i sitt remissyttrande. Den centrala förvaltningens roll i postverket bör i första hand vara inriktad på att fungera såsom ett konsultorgan åt de regionala och lokala instanserna och icke syssla med detaljbeslut. Dessutom bör naturligtvis den centrala förvaltningen syssla med den övergripande långsiktiga planeringen och sammanställa de postala räkenskaperna. Jag hoppas att det s.k. PEA-systemet — postverkets ekonomiadministrativa system — skall bli ett gott hjälpmedel för att uppnå dessa mål. När det gäller översyn av den regionala indelningen vill jag inledningsvis notera att jag — liksom många inom postverket — ställer mig synnerligen skeptisk till behovet av densamma. Av vad jag tidigare sagt framgår att man räknar med att den nya befogenhetsdelegeringen skall innebära att personalen på postdirektionerna kommer att successivt re duceras med ca 30 26. Mot denna bakgrund synes det ha varit lämpligast —- Nr 133 att it. v. lämna den regionala indelningen orörd, eftersom det då hade Torsdagen den varit lättare att genomföra den befogenhetsdelegering som förestår. 20 maj 1976 Med propositionens förslag, som utskottet i stort accepterat, kommer = vi att få en radikal förändring av såväl den lokala som den regionala — Nv organisation för organisationen, samtidigt som dessa instanser tillförs en mängd nya ar — postverket betsuppgifter, vilka tidigare handlagts vid postdirektionerna eller inom centralförvaltningen. Mycket talar för att det hade varit bäst om man hade kunnat bibehålla den personkontakt som nu finns etablerad mellan personal på linjen och på resp. postdirektioner. Detta blir nu dess värre inte fallet, utan i många fall kommer de lokala administratörerna att få vända sig till andra postdirektioner än de tidigare gjort, något som kan innebära problem i samband med befogenhetsdelegeringen och vid genomförandet av den nva organisationen. Men trots att det egentligen fanns sympatier inom utskottet för att lämna distriktsorganisationen oförändrad blev det slutligen inte så. Utskottet enade sig i stället om en kompromiss innebärande att postverkets regionala indelning i fortsättningen skall vara baserad på åtta permanenta regioner. Detta innebär att samtliga sju tidigare direktionsorter även framdeles blir kvar samt att en ny direktionsort etableras i Örebro. När man nu Ökar antalet regioner till åtta samt genomför en kraftig delegering av arbetsuppgifter från regional till lokal nivå kommer detta att medföra att personaluppsättningen i vissa postdirektioner på sikt måste krympas ganska radikalt. För att något mildra effekterna bör emellertid enligt utskottets mening en fortsatt delegering av arbetsuppgifter från central till regional nivå eftersträvas, något som också ligger i linje med de decentraliseringssträvanden som centern företräder. Men en permanent indelning i landet i åtta regioner bör också föranleda en översyn av de föreslagna regiongränserna, eftersom dessa — speciellt när det gäller Örebro och Gävleregionerna — har baserats på den förutsättningen att Gävleregionen ganska snabbt skulle försvinna och sammanläggas med Sundsvallsregionen. Då detta nu icke blir fallet är det angeläget att tillföra Gävleregionen såväl nya arbetsuppgifter från central nivå som utökat geografiskt område. Detta synes lämpligen kunna ske genom att Uppsala län liksom f. n. är fallet hänförs till Gävleregionen. Även andra smärre gränsjusteringar torde böra genomföras när det nu är fastlagt att landet skall vara uppdelat i åtta permanenta regioner under en överskådlig framtid. Vad slutligen gäller den lokala förvaltningen har ju postverkets ledning att själv fatta beslut om densamma. Men jag vill redan i detta sammanhang med tillfredsställelse notera att man frångått den ursprungliga tanken på att endast ha 40 områdespostkontor och numera avser att basera verksamheten på ca 60 områdespostkontor. Det bör kanske noteras att endast dessa områdespostkontor har rätt och befogenhet att svara för ändringar och utbyggnad av den postala servicen inom sina områden. Lokal resp. ortpostkontoren har mycket begränsade befogenheter till det 211 ta och endast inom sitt eget lokala närområde. postverket Urbaniseringen har medfört att postverket efter hand fått en viktig roll inte bara i postdistributionen — som ju är dess egentliga arbetsuppgift — utan även för att tillgodose behovet av skiftande former av social service i glesbygden. Det är därför enligt centerns mening angeläget att antalet områdespostkontor inte blir firre än ca 60, ty detta skulle innebära oacceptabla avstånd mellan aktuella kommunala myndigheter och vederbörande områdespostkontor. Det kanske inte är känt för så många att exempelvis landskapen Dalsland och Härjedalen enligt föreliggande förslag inte kommer att ha något områdespostkontor inom sina egna gränser. För Härjedalens del kommer servicefrågorna att handläggas av postmästaren i Hudiksvall och för Dalslands vidkommande blir det postmästarna i Trollhättan och Arvika som svarar för dessa uppgifter. Med detta har jag velat visa att redan med 60 områdespostkontor kommer kommunerna i glesbygden att få ganska långt till de postala instanser som de har att samråda med när det gäller postens service på skilda områden. Enligt centerns mening är det angeläget att dessa avstånd inte framdeles utvidgas genom en ytterligare utglesning av antalet områdeskontor. Vi menar att det är lättare att vinna förståelse för olika servicebehov i glesbygden, om inte de handläggande postfunktionärerna är bosatta alltför långt bort från problemområdena. Vid bedömning av dessa frågor är det angeläget att postmästarna grundar sina beslut på ingående kännedom om och förståelse för glesbygdens krav och inte på stela byråkratiska beslutsmallar. Enligt centerns förslag har postverket hitintills väl svarat mot rimliga krav, men det är viktigt att rationaliseringskraven inte blir så starka i framtiden att de hotar servicen i glesbygden. En lantbrevbäringslinje får t.ex. inte ersättas med en lokal brevbäring med mindre än att eu nytt postkontor inrättas. Jag vill också å centerns vägnar understryka att glesbygdens postkontor och lantbrevbäringslinjer kompletterar en bristfällig affärsservice genom att möjliggöra postorderföretagens sändningar till kunder i glesbygden. Detta behov är inte lika markant i städer och större tätorter med rikt varierad kommersiell service. Herr talman! Även om jag här gett uttryck för en viss kritik mot utskottets förslag, så respekterar jag den träffade kompromissen, och jag har därför inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Denna strävan hos företag, myndigheter och andra organisationer har lett till en koncen — Nr 133 tration av administrativa resurser till färre och större enheter och därmed Torsdagen den regionindelningar omfattande allt större geografiska områden. Inom den 20 maj 1976 offentliga sektorn står en sådan utveckling i uppenbar konflikt medde regionalpolitiska målsättningarna. Samhälleliga serviceinrättningar måste — Ny organisation för som glesbygdsutredningen framhåller i betänkandet Utbildning i gles — postverket bygder i högre grad än vad som varit fallet hittills kunna anpassas efter de lokala förutsättningarna, så att de på ett tillfredsställande sätt kan fylla sina funktioner under mycket skiftande villkor. Organisatoriska förändringar, som innebär att kraven på befolkningsunderlag stegvis ökar, undergräver förutsättningarna för att skapa eller bibehålla ett likartat serviceutbud i regionala centra. Kraven på ett stegvis ökat befolkningsunderlag för olika servicefunktioner måste brytas. Det är nödvändigt att statsmakternas regionalpolitiska målsättningar, som bl.a. konkretiserats i den av riksdagen antagna planen för utveckling av den regionala strukturen, först och främst följs upp inom den offentliga sektorn på ett sådant sätt att inte agerandet inom skilda sektorer står i motsatsförhållände till de uppställda målen. Ett beaktande av t.ex. individernas kostnader och tidsförluster för att nå olika serviceenheter skulle också ge ett annat perspektiv på de sektorsekonomiska fördelar som stordrift och koncentration bedöms medföra. För att skapa bättre förutsättningar för samordning mellan sektorsplanerade organ och de regionalpolitiskt ansvariga myndigheterna föreslår länsberedningen bildandet av s.k. samverkansområden. Det framhålls härvid att samverkansområden skall uppfattas som ett alternativ till en sammanläggning av länen till större enheter och göra det möjligt att inskränka justeringar av länsgränserna till ett minimum. Värmlands och Örebro län föreslås bilda ett område. Länsberedningen motiverar denna indelning med att Värmlands län enbart i några enstaka fall — av de regionbildningar som beredningen ansett relevanta — ingår tillsammans med övriga Vänerlän och Göteborgs och Bohus län. Jag förmodar att detta synsätt varit vägledande vid upprättande av det förslag till postal regionindelning som vi nu har att besluta om. Jag vill framhålla att det mellan Vänerlänen etablerade samarbetet — grundat på intressegemenskap = . och frivillighet — efter hand har fördjupats och funnit olika nya former. Vänerbäckenet utgör en grund för gemensam planering och skapar en stark intressegemenskap mellan länen runt Vänern. Länsstyrelsen i Värmlands län har starkt betonat att landets naturliga inriktning mot sydväst alltid måste beaktas vid regionala indelningar av landet för att länets förutsättningar effektivt skall kunna utnyttjas. Älvsborgs läns inriktning mot sydväst är en självklarhet. Herr talman! Med hänsyn till den långt framskridna tiden ber jag att med det anförda få yrka bifall till reservationen av herr Magnusson i Kristinehamn, vilket innebär att Värmlands län, Åmåls, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner liksom hittills kommer att tillhöra Göteborgsregionen. 213 postverket
Herr talman! I regeringens proposition nr 167, som avser ny organisation för postverket, har riksdagsmän ur fyra partier i Kronobergs och Blekinge län motionerat om att Kronobergs län även fortsättningsvis i postalt hänseende skall tillhöra södra regionen med Malmö som regionhuvudort. Enligt propositionen skall nämligen Kronobergs län flyttas över till Linköpingsregionen. Anledningen till det förslaget har icke kunnat utläsas ur vare sig propositionen eller trafikutskottets betänkande nr 26. Överflyttningen är så mycket mera förvånande som föredragande statsrådet uttryckt att val av regionorter har skett med hänsyn till resvägar och restidsavstånd. Det beaktansvärda och kloka argumentet är icke tilllämpligt vad gäller Kronobergs län, eftersom restiden mellan exempelvis Växjö och Linköping är längre än mellan Växjö och Malmö. Vidare säger statsrådet i propositionen att man strävat efter att försöka skapa regioner som så långt möjligt är storleksmässigt jämbördiga. Denna fina tanke är givetvis en praktisk omöjlighet att förverkliga, vilket också framgår av den spännvidd som markeras av antalet hushåll inom de olika regionerna, för Stockholms region omfattande Stockholms län och och Gotlands län 760 000 hushåll mot Bodens region omfattande Norrbottens län och Västerbottens län 200 000 hushåll. Så säger statsrådet också att man bör eftersträva följsamhet i förhållande till landets administrativa indelning, dvs. länsindelning. Inte heller på den punkten har man varit konsekvent eftersom delar av Kronobergs län tillförts Malmöregionen. Jag kritiserar inte detta senare förslag, jag bara konstaterar att det saknas konsekvens i handlandet. Trafikutskottet har inte kommenterat motion nr 2426, som är numret på vår gemensamma motion, utan nöjt sig med att helt kallt hemställa om avslag på motionen. Möjligen beror tystnaden på att man saknar skäl för avstyrkandet, men när utskottet i sin skrivning på ett annat ställe påpekar att erforderliga åtgärder bör om möjligt genomföras i samförstånd med vederbörande kommunala myndigheter, så låter det falskt åtminstone i vad gäller Kronobergs län. Här har nämligen länsstyrelserna i både Blekinge län och Kronobergs län. ävensom Malmöhus län, förordat att Kronobergs län skall vara kvar i Malmöregionen. Det önskemålet från våra högsta regionala beslutande organ har man helt ignorerat. Vad cen flyttning postalt sett från Malmöregionen till Linköpingsreglonen utav större delen av Kronobergs län för med sig i ekonomiskt avseende för statsverket har inte redovisats, inte heller vilka konsekvenser detta skulle få för de tjänstemän som möjligen behöver förflyttas. Jag har, herr talman, inte velat försitta chansen att i kammaren nämna de motsägande argumenten såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet. Det kan vara bra att det jag påtalat finns i kammarens protokoll. Vår motion är verkligen allvarligt menad och motiverad. Men då jag förstår att det inte är till någon nytta att mot ett enigt utskott yrka bifall till motion nr 2426, skall jag avstå från detta och har således intet yrkande.
Nr 133 Herr talman! Jag vill något kommentera de två senaste inläggen. Torsdagen den Jag är medveten om att det har väckts motioner om vissa förändringar, 20 maj 1976 vilka motioner kan sägas vara mer eller mindre lokalt betonade, då de tar hänsyn till lokala önskemål. Men trafikutskottet har ju måst skaffa — Nv organisation för sig en helhetsbild av organisationsförslaget, och det grundläggande i för postverket slaget är en mycket omfattande delegering av beslutsfattandet. För personalen innebär detta ett ökat medinflytande, en större samhörighet men också ett större ansvar för verksamheten, bl.a. beträffande servicen gentemot allmänheten och även när det gäller de ekonomiska delarna. Skall man, som nu föreslås, kräva ott resultatansvar 'av bl.a. regionförvaltningen, måste den geografiskt anpassas så, att personalen kan ta ett ansvar såväl för kostnader som för intäkter. Då måste man bl.a. följa brevområdesindelningen. Det är dessa grundläggande förutsättningar som måste gälla, om man inte skall motverka de syften som man vill uppnå med det här organisationsförslaget, nämligen en långtgående delegering, ett ökat regionalt och lokalt ansvarstagande samt ett ökat medinflytande. Utskottet skriver ju också att i och med att vi slår fast att det skall finnas åtta permanenta regioner får regeringen i uppdrag att tillsammans med postverket göra de gränsjusteringar som kan bli erforderliga i detta sammanhang. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Den svenska obligatoriska skolan har nu genomgått en kvartssekellång reformperiod. Jämförelser bakåt och internationella jämförelser säger oss att vår skola har hög kvalitet. Likväl är det mycket som behöver göras bättre. Arbetet med förnyelsen av våra barns skolgång får inte avstanna. Grunden för detta utvecklingsarbete lades fast i 1950 års riksdagsbeslut med betänkande från 1946 års skolkommission som underlag. Där fastslogs tre vägledande principer för skolans reformering: Demokratisering av skolan. Jämlikhet i utbildningen. En demokratisk fostran av det uppväxande släktet. Bakom dessa principer ligger en syn på utbildningen som ett medel att förändra och påverka samhällsutvecklingen. Utbildningen måste tillmätas stor betydelse för de ekonomiska, sociala och kulturella framstegen. Genom utbildningen kan vi skapa en gemensam kulturell miljö med ett mångsidigt innehåll och förbättrade möjligheter till kommunikation mellan människorna. För den enskilda människan är utbildningen en möjlighet till att förverkliga sig själv och till frigörelse från okunnighet och fördomar. Sett i dagens perspektiv är det inget i målen och principerna från 1950 som har förändrats. Dessa ligger alltjämt fast och äger sin giltighet för det stora flertalet människor. De är vägledande för utvecklandet av vår skola. Den svenska grundskolan har i stort sett funnit sin yttre form. Tidigare förekommande meningsskiljaktigheter om skolans organisation och i differentieringsfrågan har sjunkit undan. Det stora flertalet människor accepterar skolans mål och struktur. Skolreformerna har kunnat beslutas i bred enighet. Detta är och har varit en styrka för det svenska skolväsendet. Vår skola har en mångfaldig målsättning. Tillsammans med föräldrarna har skolan ansvar för barnens utveckling, både den känslomässiga, den fysiska, den sociala och den intellektuella. Skolan skall både ge kunskaper och bistå i elevernas utveckling från barn till mogen människa, lära ungdomarna fungera som samhällsmedborgare och medmänniskor. Den fortsatta reformpolitiken på skolans område måste inriktas på att ge alla elever likvärdiga möjligheter att få ut något positivt av sin skoltid. Ingen skall behöva känna sig främmande i skolan. En politik som bygger 21 på solidaritet och samverkan innebär på skolans område att kraftiga insatser måste göras för dem som har det besvärligt. Det betyder också genomgripande förändringar i arbetssätt och arbetsformer i skolvardagen. Att förändra undervisningen, det inre arbetet, har varit betydligt svårare än att förändra de yttre ramarna. Vi har lärt oss att sådana förändringar får ta tid. Det är ofta fråga om att ändra attityder och värderingar, som ärvts från äldre skolsystem eller uppkommit genom ett aldrig ifrågasatt traditionellt sätt att undervisa. Detta är ingen kritik mot dem som genom värdefulla insatser för vår skola framåt. Men det är, tillsammans med en mängd praktiska problem, förklaringen till spänningen mellan beslut om reformer med högt ställda mål och verkligheter i skolan. Reformerna måste få mogna fram och införlivas hos den enskilda människan som ett resultat av egna erfarenheter. Men detta synsätt förutsätter samtidigt en öppen attityd hos de direkt berörda till idéer och förslag i debatten om skolans utveckling. Som svar på frågan varför skolan ständigt måste förändras och undandras det som brukar betecknas som ”behövligt lugn och ro” vill jag säga att skolverksamheten aldrig kan nå ett idealiskt eller stabilt tillstånd. Skolan måste vara en levande organism i ett samhälle som är statt i förändring — skolans egen utveckling medför förändringar, samhällets förändring har återverkningar i skolan. Försummar vi detta samspel, som skolkommissionen kallade för en fortskridande skolreform, konserveras dagens ofullkomligheter, och skolan förlorar sin rol! i samhällsutvecklingen. Utbildningsutskottet har också för sin del funnit det angeläget att betona att skolans utveckling och förnyelse ständigt måste fortsätta. Det är i det perspektivet man får se regeringens förslag om skolans inre arbete. I bred enighet lade utredningen fram betänkandet om skolans arbetsmiljö. Förslagen var ambitiösa och långtsyftande. Den utbildningsdebatt som följde i spåren på dessa förslag blev intensiv och omfattande. Att den obligatoriska skolan åter står i centrum för utbildningsdebatten måste hälsas med tillfredsställelse. Det stora intresset för skolan avspeglade sig också i en mängd synpunkter som framkom under remissbehandlingen. Utmärkande för flertalet av dessa var den breda uppslutningen kring de principer utredningen lagt fast. Denna enighet återfinns också i utbildningsutskottets betänkande, som inkl. de förtydliganden och meningar som utskottet vill ”ge till känna” för regeringen innebär en överensstämmelse med regeringsförslaget på alla väsentliga punkter. Utskottet har enligt min mening gjort ett föredömligt gott arbete. Jag är mycket glad över att kunna konstatera att det bland partierna finns en bred uppslutning kring de förändringar av skolans verksamhet som regeringsförslaget syftar till. Till betänkandet har ändock fogats ett antal reservationer. Flertalet av dessa har skrivits under av företrädare för moderata samlingspartiet eller av vänsterpartiet kommunisterna. De flesta av reservationerna be traktar jag inte vara av den arten att de rubbar huvudintrycket att vi Nr 134 har en enig riksdag bakom oss när reformen skall genomföras. Detta — Fredagen den kommer att bli, liksom det varit beträffande andra skolreformer, en styrka = 21] maj 1976 för alla dem i kommunerna och ute i skolorna som nu har att omsätta — — besluten till verkligheten. Skolans inre arbete Efter dessa principiella synpunkter på reformens bakgrund vill jag, mm.m. herr talman, något kommentera vissa förslag i propositionen och i utskottsbetänkandet. Grundläggande för allt skolarbete, all undervisning, måste vara att eleven skall sättas i centrum. Skolan och dess personal måste från första dagen visa respekt för eleven för att därigenom skapa den trygghet och självtillit som är grunden för elevens utveckling. Många lärare har funnit att de metoder de hittills använt i sin dagliga verksamhet inte är tillräckliga för att nå de resultat som eftersträvas. De har på egen hand prövat nya grepp, ofta just de arbetssätt och arbetsformer som rekommenderas i propositionen. Arbetssätt och arbetsformer bör naturligtvis anpassas till elevens verklighet och erfarenheter. I en dialog mellan lärare och elever kan detta bli möjligt. Elevens egen aktivitet och medinflytande måste i denna process vara självklara. Det arbetssätt och de arbetsformer som propositionen talar om ställer stora krav på lärarna. Däri ligger ingen nyhet. Det pedagogiska arbetet är ett krävande jobb, och det bör alla vara medvetna om. För att väcka elevernas kunskapstörst och arbetsglädje måste läraren ge så mycket av sig själv. Han/hon skall inte enbart ge kunskaper och färdigheter utan också medverka i elevernas sociala och känslomässiga utveckling. I vilken utsträckning skolan kommer att förändras mot de mål vi ställt upp i propositionen hänger mycket på den beredskap som finns hos de människor som har att levandegöra förändringarna. Utbildningsutskottet erinrar om ett uttalande i 1950 års skolproposition, som jag finner angeläget att instämma i, nämligen att framstegen i skolans inre arbete i stor utsträckning är det samlade resultatet av intresserade och framsynta lärares insatser. Vi har i dag en välutbildad lärarkår, som har goda förutsättningar att ge skolan det innehåll vi politiker formulerar. Genom att sätta de rätta instrumenten i händerna på skolpersonalen ger vi också förutsättningarna för en fortskridande skolreform. I den framtida skolan, som jag hoppas skall bli en öppnare skola, är kontakterna mellan hem och skola ytterst betydelsefulla. Propositionen ger ökade förutsättningar för denna nödvändiga ömsesidiga kontakt. Men det är viktigt att understryka att båda parter — både hemmen och skolan — måste känna sitt ansvar för att förtroendefulla kontaktvägar skall kunna upparbetas och bli nödvändiga och naturliga i skolvardagen. Den öppnare skola som eftersträvas i propositionen fordrar också ökade kontakter med arbetslivet. Skolans ansvar för att ta vara på och stimulera elevernas intressen kan inte inskränka sig till den tid som används för traditionell undervisning. Skolan måste också utnyttja möjligheten att knyta ihop sin verk 29 samhet med det omgivande samhället, dess arbetsliv, kulturoch fritidsverksamhet, inkl. föreningslivet. Den föreslagna samlade skoldagen innebär att skolan får ett större socialt ansvar och att skolan öppnar sig mot samhället. Det är omsorgen om barnen och deras utveckling som gör den samlade skoldagen så viktig. Ett mer varierat innehåll i skolans arbete, meningsfull verksamhet under hela skoldagen, också den undervisningsfria tiden, och helhetssynen på eleverna — allt detta talar för den sammanhållna skoldagen. Det har ibland hävdats att olika verksamheter under skoldagen skulle ha olika värde. Detta åsyftas bl.a. i en moderatreservation i utskottsbetänkandet. Där hävdas att befrielse från olika skoldagsverksamheter skulle kunna tillåtas. Med en sådan utgångspunkt har man enligt min mening inte förstått innebörden av den samlade skoldagen. Jag ser det så att undervisning och annan verksåmhet som varvas under skoldagen måste betraktas som ett led i elevens personlighetsutveckling och som ett naturligt inslag i skoldagen. Den ena verksamheten stöder den andra. Skoldagen måste alltså betraktas som en helhet. Obligatoriet gäller därför hela skoldagen och alla dess aktiviteter. Den samlade skoldagen ger goda förutsättningar att öka elevernas engagemang för sitt skolarbete och för sin fritid. Genom den nya situationen kan öppningar byggas in till föreningslivet och ortens eller kommundelens fritidsliv och kulturliv. Regeringen vill ge föreningslivet med dess demokratiska arbetsformer en stark ställning i skolans fritidsverksamhet. Därigenom kan eleverna få möjligheter att välja mellan olika verksamheter för att berika skolarbetet men också för att eleverna redan i skolan skall stimuleras till en meningsfull och utvecklande fritid. Elevernas rätt till medansvar i skolans utveckling och arbetsmiljö betraktar jag, såsom jag tidigare sagt, som självklar. Eleverna besitter ju en unik kunskap, nämligen kunskapen om sin sociala verklighet, om hans eller hennes drömmar och framtidstro. Det här är något som vi vuxna endast med svårighet kan tränga in i och helt förstå. Att tillvarata denna kunskap är ett sätt både att förbättra skolarbetet och att förbereda eleverna för deras uppgifter i ett demokratiskt samhälle. I propositionen föreslås flera åtgärder för att stärka elevernas möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden. Men regler och uttalanden i propositioner blir meningsfulla först när eleven i sin vardagsmiljö ser att han eller hon kan påverka denna. Därför är samarbetet och öppenheten mellan eleverna, lärarna, skolledningen och övriga i skolan det som till slut avgör i vilken grad eleverna får medinflytande. Herr talman! Det svenska skolväsendet är i dag en samhällssektor med en omslutning på mer än 15 miljarder kronor per år. De statliga utgifterna för skolväsendet uppgår till något mer än 3 26 av bruttonationalprodukten. Det är endast insatserna för socialvård och socialförsäkring som överstiger statens insatser för skolväsendet. För kommunerna utgör skolkostnaderna den tyngsta posten i budgeten. Det är således betydande belopp av skattemedel vi satser på våra barns och ungdomars utbildning. Nr 134 Den statliga styrningen av hur man ute i skolorna skall använda de Fredagen den tilldelade resurserna är i dag alltför detaljerad. Möjligheterna är små att 21 maj 1976 på ett effektivt sätt göra de insatser som är nödvändiga med hänsyn — till varierande behov och förutsättningar. Slopandet av en mängd centralt — Skolans inre arbete reglerade åtgärder till förmån för friare resursanvändning är därför en — m.m. av hörnstenarna i regeringsförslaget. Jag skulle tro att detta är en av de största decentraliseringsåtgärder som över huvud taget har föreslagits. Den friare resursanvändningen innebär lokalt beslutsfattande och ansvarstagande. Den ger möjlighet att tillämpa en rörligare organisation för arbetet i skolan. Den ger möjlighet att bättre än f. n. göra insatser i skolan där behoven lokalt bedöms vara störst. Eftersom propositionen står för en skolpolitik som bygger på solidaritet hävdar regeringen outtröttligt att det främsta syftet med förstärkningsresursen är att förbättra situationen för de elever som har svårigheter i skolarbetet och är i behov av särskilt stöd och stimulans. Detta sätts av en del debattörer emot en önskan att allmänt minska klasstorlekarna. Jag är självklart inte motståndare till mindre klasser. Men att över hela linjen generellt sänka antalet elever i klasserna kan vi inte acceptera. Om inte stora nya resurser, dvs. skattemedel, tillförs innebär ju det att de förstärkningsresurser som i dag finns kommer att bindas upp så att de särskilda elevbehoven inom skolan inte kan tillgodoses. Jag tänker då bl.a. på de behov som elever med olika former av handikapp har och på de behov som brister i basfärdigheterna hos elever kan utgöra. Det gäller också behov av förstärkt undervisning eller av verkligt små undervisningsgrupper i vissa situationer, t.ex. vid den tidiga skrivoch lästräningen. Skolans problem vore tämligen enkla om man kunde lösa dem med en enda åtgärd. I stället är det ju så att problemen skiftar mellan elever, klasser, skolenheter och kommuner. Tyngdpunkten i resursanvändningen måste därför ligga på flexibla åtgärder. Behovet skall vara utgångspunkten, inte förenklade matematiska regler om delningstal e. d. Utskottet har mot bakgrund av ett antal motioner behandlat den här frågan och instämmer i att hela förstärkningsresursen inte får användas för att generellt minska klassernas storlek. Däremot skall det vara möjligt att tillfälligt under ett läsår minska klasstorleken om man finner att just detta behov föreligger. Behovet skall vara utgångspunkten. Utskottsbetänkandet motsäger alltså på denna punkt inte propositionens principiella inställning till resursanvändningen. Herr talman! Varje försök att i ett begränsat anförande spänna över hela det fält som skolans inre arbete utgör är dömt att misslyckas. Vad som däremot — dess bättre — inte är begränsat är det allmänna intresset för skola och utbildning. Jag hoppas att det förnyelsearbete som nu förestår bör kunna bli en samlande och stimulerande uppgift för alla aktiva krafter inom vår skola — särskilt som reformen kommer att innebära ökad decentralisering av 31 ansvaret för utbildningsmålens förverkligande. Genom dagens beslut ökas möjligheterna att bättre än nu anpassa skolan till elevernas skiftande behov och förutsättningar. Möjligheterna ökar att skapa en öppnare skola, en skola som fortlöpande kan förnyas. Propositionen och riksdagsbeslutet kommer att göra dessa förändringar möjliga. Det blir sedan främst ett lokalt ansvar att förverkliga intentionerna i skolvardagen. Det komplex av skolfrågor som nu behandlas är mycket omfattande. Men låt mig ytterligare vidga perspektivet och framhålla att propositionen inte enbart sysslar med skolfrågor. Propositionen om skolans inre arbete utgör en del av flera viktiga reformer som sätter barnen i centrum av regeringens politiska handlande. I detta ligger en övertygelse inom det socialdemokratiska partiet om att ett större hänsynstagande till barnen och en förbättrad livsmiljö för barnen —- det må gälla barnomsorgen, skolans arbetsmiljö eller boendemiljön — innebär att reformer byggs in i framtiden för en mjukare gemenskap och för ett samhälle grundat på solidaritet.

Herr talman! Lärare och elever, ja, alla arbetande i skolan, ställde starka krav på en bättre arbetsordning i skolan. Skolförhållandena bedömdes i flera fall som helt otillfredsställande och föranledde även många motioner i riksdagen med krav på förbättring i dessa avseenden. Med anledning av sådana motioner beslöt riksdagen år 1970 hemställa till Kungl. Maj:t om utredning av skolans arbetsproblem. Regeringen tillsatte samma år utredningen om skolan inre arbete, SIA, med uppgift att särskilt utreda frågan om åtgärder för elever med svårigheter i skolan. SIA blev färdig med sitt betänkande på sommaren 1974. I sitt omfattande utredningsarbete har SIA belyst många av skolans problem och därvid utvidgat sitt arbete till att försöka belysa särskilt grundskolans problem i deras helhet. SIA utgick därvid från nödvändigheten av att ge eleverna en mer intresseväckande studiemotivering i hela skolgången. Det framstod också som angeläget att ge den lokala administrativa och pedagogiska ledningen i kommunen ökade befogenheter. En decentralisering av denna beslutsfunktion från ”överhöga” myndigheter till dem som arbetar inom den egna skolan — och sålunda har den bästa kännedomen om var problemen finns — blev också själva kungstanken i utredningens förslag. Den tanken har uppenbarligen blivit genomgående även i propositionen och i utskottets förslag. Herr talman! Jag kan därför som både utredare och utskottsledamot slå fast att den förändring av beslutsfunktionen som nu skall ske på skolans område, både pedagogiskt och administrativt-ekonomiskt, blir en av de mest genomgripande decentraliseringar som skett i svensk förvaltning. Det anförande som statsrådet här höll verifierade ju även att det blir en kraftig förändring i själva beslutsfunktionen. Jag tror att den utredning som har framlagt detta förslag, vilket nu återgivits i proposition och utskottsbetänkande, har haft en betydande Nr 134 framgång med sitt ställningstagande. Givetvis är vi från centerpartiet Fredagen den till freds med denna förändring av den byråkratiska förvaltningsappa = 21] maj 1976 raten. Centern har ofta påpekat att det avancerade industrisamhäleb — ostört har fått utveckla sig till en icke önskvärd centralisering med därav = Skolans inre arbete följande problem av social natur.

Herr talman! Få utredningar har blivit föremål för så intensiv debatt som SIA-utredningen. Tiotusentals människor har på ett eller annat sätt engagerat sig i frågorna om skolans inre arbete. Ingen ifrågasätter att bakom det starka engagemanget i skolfrågorna ligger hos alla en vilja att utforma en skola som skall bli till våra barns bästa. Men naturligtvis är frågan vad vi anser vara bäst för barnen också beroende av vilka politiska värderingar vi har. Från moderata samlingspartiets sida har vi 35 alltid framhållit värdet av hög kvalitet på skolan och dess undervisning. Vi har gjort det och gör det därför att vi är övertygade om att det endast är genom goda kunskaper och färdigheter som den unge kan ges förutsättningar för ett arbete som bereder honom eller henne tillfredsställelse och möjlighet att aktivt delta i samhällsarbete och kulturella aktiviteter. Också för vårt land är det viktigt att medborgarna har en kvalitativt högt stående utbildning. Såväl den ökade internationaliseringen som utvecklingsländernas krav på bistånd i form av yrkesmässigt kunnande fordrar att vi ställer upp med människor som kan ta ansvar för internationellt arbete och världens ekonomiska och kulturella utveckling. Moderaterna vill att alla elever skall ges samma möjligheter till en kvalitativt god undervisning och till en social fostran som bygger på de grundläggande värderingar som är gemensamma i vårt demokratiska samhälle. Det innebär att vi ställer stora krav på skolan och dess arbetssätt. Vårt huvudmål i arbetet med skolans arbetsmiljö är inte i första hand att förändra skolan utan att förbättra den. Skolan av i dag är inte problemfri. När de mera allvarliga problemen började i mitten av 1960 talet med ökad vandalisering, ökat skolk, öloch narkotikamissbruk var det självklart att något måste göras. BI. a. våra förslag i riksdagen resulterade i tillsättandet av SIA-utredningen. Slutet på det arbetet föreligger nu i form av utbildningsutskottets betänkande nr 30. Det innebär dock inte att problemen därmed skulle vara lösta. Det finns en risk för att man på flera håll börjar acceptera de ibland olidliga arbetsförhållanden som råder för både elever och lärare och det är viktigt att debatten om skolans arbetsmiljö fortsätter och att genomförandet av de åtgärder som förslås av utskottet blir föremål för kontinuerlig och noggrann utvärdering. Inför de svårigheter jag här talat om var det kanske naturligt att SIA utredningen avlämnade ett betänkande som både till sitt innehåll och sitt omfång kunde karakteriseras som en gigantisk försöksballong. När så föredragande lagt fram sin proposition kunde vi bara konstatera att ballongen spruckit och ersatts av mera verklighetsoch jordnära förslag. Och då menar jag med verklighet såväl ekonomiska förutsättningar som arbetsförhållanden för både elever och lärare. I åtskilliga frågor som utbildningsutskottet behandlat har herr Nordstrandh och jag haft avvikande uppfattningar, och dessa finns redovisade i våra reservationer och särskilda yttranden. Herr Nordstrandh kommer senare att redogöra för de områden som berör läraroch resursfrågor och jag skall, herr talman, begränsa mig till den reviderade SIA-skolan och dess funktion. SIA:s åtgärdsförslag finns sammanfattade i sex punkter. Den första är kravet på bättre omsorg om barnen och ligger till grund för förslaget om införandet av en samlad skoldag. Moderata samlingspartiet har biträtt förslaget om en samlad skoldag vars införande enligt propositionen blir frivilligt för kommunerna. Vi har dock reserverat oss på två väsentliga punkter. Den ena gäller skoldagens längd. Utskottsmajoriteten föreslår att skol Nr 134 dagen i årskurserna tre till åtta skall som föreslagits i propositionen få Fredagen den omfatta sex till åtta timmar per dag, och det gäller här klocktimmar, 21 maj 1976 inte lektionstimmar. SIA hade föreslagit att skoldagen i de högsta års= — — — kurserna inte skulle överstiga sju timmar per dag, dvs. 35 timmar per Skolans inre arbete vecka. Vi har i vår reservation nr 7 följt SIA:s förslag. Vi vet alla att”. m. i årskurserna sju och åtta upplever eleverna ofta skolleda. Man skolkar ofta, och studiemotivationen är där som lägst. Att i en samlad skoldag hålla kvar dessa tonåringar i skolan åtta timmar per dag anser vi vara att ställa orimliga krav på dem. Många har i högstadiet en lång restid, och dessutom anser vi att eleverna måste ha krafter kvar för att kunna fullgöra de hemuppgifter som trots allt fortfarande finns kvar enligt läroplanen. Görs elevernas arbetsdagar orimligt långa skulle enligt vår uppfattning aversionen mot skolan ytterligare kunna öka. Dessa elever har inte heller några tillsynsproblem av den art som gäller t.ex. elever i lågstadiet. Vi föreslår därför att skoldagen högst skall få omfatta sju timmar. Vi tar också avstånd från förslaget att alla aktiviteter inom skolan skulle vara obligatoriska. Skoldagen består enligt propositionens förslag av dels timplanebunden verksamhet, dels annan verksamhet. Föräldrar som själva vill och kan ta hand om sina barn under sådan icke timplanebunden tid som ägnas mer hobbybetonad verksamhet bör kunna få rätt till ledighet för sina barn. Givetvis är förutsättningen att både skolan och föräldrarna är helt på det klara med vem som har ansvaret för barnen under denna tid. Vi anser emellertid att föräldrarna har rätt att själva avgöra i vilken grad de själva vill ha tillsynen. Om alternativet är en verksamhet som ligger utanför skolans traditionella uppgifter bör icke skolan kräva ett obligatorium för dessa alternativ. Dessa synpunkter redogör vi för i reservationen 8. Enligt SIA:s åtgärdsförslag skulle genomförandet av SIA-skolan tillfredsställa jämlikhetskravet att kunna ge alla barn bättre kontakt med samhällets fritidsoch kulturutbud, och man framförde att ökade möjligheter skulle skapas för frivilliga organisationer att genom skolan få möjligheter att intressera och aktivera eleverna. Ja, herr talman, det är vackert tänkt, men propositionen ger inte mycket vägledning för hur denna goda tanke skall kunna förverkligas. Det är föreningar av olika slag som skall praktiskt taget ensamma svara för de icke timplanebundna aktiviteterna, men det finns inga riktlinjer givna för hur detta skall kunna ske med upprätthållande av kravet på att alla föreningar skall ges samma villkor för att garantera mångsidighet och rättvisa. ideella föreningar, vilkas verksamhet helt bygger på frivilliga ledarinsatser, kunna frigöra personal under dagtid för att komma in i skolan? Vi har i reservationen 9 begärt att få förslag till riksdagen i syfte att garantera lika villkor för alla föreningar. Särskilt viktigt blir detta mot bakgrund av att en så stor del av ansvaret för den icke timplanebundna verksamheten läggs över på föreningarna. Unga 37 Örnar kanske har råd och säkert också svenska kyrkan, men hur skall scoutrörelsen eller folkdansföreningar eller frimärksklubbar kunna ha ekonomiska möjligheter till sådan föreslagen skolverksamhet? Förslaget är enligt vårt bedömande orealistiskt och måste kompletteras. Många skolor kommer dessutom att känna sig oförmögna till genomförande av förslaget. Lokalbristen är stor, kostnaderna vet vi inget om och kombinationstjänster lärare-ungdomsledare finns inte. Herr talman! I detta avseende var SIA-förslaget mycket mer realistiskt, men antagligen har herr Sträng inte gjort det möjligt att genomföra det. Ett annat SIA-krav gällde det pedagogiska kravet att kunna ge barn med svårigheter stödundervisning och läxhjälp. I propositionen finns inte mycket av detta, antagligen beroende på att remissinstanserna i många fall betonade svårigheten med att anordna sådan stödundervisning på tid som av kamraterna användes till roligare saker. I stället måste den pedagogiska verksamheten i huvudsak koncentreras till klassen. Utskottet föreslår här ett uttalande för regeringen som jag varmt tillstyrker, eftersom det är ett tillgodoseende av ett gammalt moderat krav, nämligen att förstärkningsresurserna också skall få användas till att generellt minska klasstorlekarna. Vi ansåg det både märkligt och klandervärt att ingen del av all SIA:s dyrbara försöksverksamhet gick ut på att klargöra hur mindre klasser påverkade skolans inre arbete. Nu har de försök som trots allt kommit till stånd genom skolöverstyrelsens medverkan och efter förslag av envisa skolstyrelser visat så goda resultat att man inte ens av socialdemokratiska ideologiska skäl kan bortse från dem. Utskottet gör emellertid här också ett annat viktigt tillkännagivande. Enligt propositionen skulle det vara möjligt att integrera huvuddelen av specialundervisningen inom arbetsenheten. ”Någon formell sidoorganisation av kliniker bör ej förekomma”, sägs det i propositionen. Utskottet slår emellertid fast att detta inte får tydas som att specialundervisning i grupprum eller i kliniklokaler inte skall kunna få förekomma. Man utvidgar därmed bestämmelserna om undervisning i fast grupp till att gälla också elever som har andra uttalade skolsvårigheter än fysiska handikapp. Enligt statistiken från förra läsåret fanns ca 1 800 hjälpklasser inrättade med ett sammanlagt elevantal av ca 17 000. Antalet sådana klasser minskar, och det är en klar och glädjande tendens. Dagens hjälpklasser är i huvudsak reserverade för elever med mer uttalad intellektuell utvecklingshämning, och deras handikapp är mer påtagliga. Det måste vara en utopi att tänka sig att dessa 17000 elever skulle kunna integreras i vanliga klasser. Många av dessa elever behöver vad den lilla gruppen kan ge av trygghet, omvårdnad och tillrättalagd undervisning. En annan följd av för långt gångna integreringskrav vore dessutom att fler elever skulle föras över till särskolan, vilket vore olyckligt för eleverna och i dag är oroande för landstingspolitikerna. Utskottet är emellertid realistiskt och föreslår ett tillkännagivande, innebärande att elever med ut talade utvecklingssvårigheter bör kunna få undervisning i fast grupp eller, Nr 134 som vi i utskottet kallar det, särskild undervisningsgrupp. Fredagen den Herr Nordstrandh och jag har dessutom två reservationer, i vilka vi — 21 maj 1976 föreslår ytterligare förbättringar på det pedagogiska området. Den ena —— - reservationen 2 — gäller frågan om den individualiserade undervisning = Skolans inre arbete en. Vi anser att alla elever, även de högpresterande, skall ha rätt till m.m. individualiserad undervisning, och vi föreslår att riksdagen skall ge det till känna. Det har nämligen blivit en märkbar tendens i socialdemokraternas argumentation att anse att den som vill att jämställdhet och rättvisa också skall gälla andra än mindre väl lottade personer på något sätt skulle vara emot att särskilda resurser avdelas för dem som mest har behov av åtgärder. Det är en del av den socialdemokratiska konfrontationspolitiken, men vi ger inte upp våra krav på att alla elever skall ha samma formella rättigheter också när det gäller undervisning och dess utformning. Vidare anser vi, vilket framgår av reservationen 3, att frågan om nivågruppering måste utvärderas. Nivågruppering anses av socialdemokraterna i allmänhet vara något ont och motverka skolans sociala mål. Statsrådet anser dock att nivågruppering i vissa fall kan vara motiverad men att den inte bör vara permanent, och det vill jag gärna hålla med om. Men i vilken grad kan man tillåta nivågruppering? Det vet vi ingenting om. Vi vill ha en utvärdering av detta, därför att vi ser en sådan utvärdering som en åtgärd i syfte att förbättra undervisningssituationen för alla elever, som ett led i vår strävan att göra undervisningen kvalitetsinriktad. Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande är omfattande, och det är omöjligt — vilket statsrådet också påpekade — att beröra alla områden. Jag skulle bara vilja säga ytterligare några ord om värdet av en god kontakt mellan hem och skola. Det kanske mest väsentliga i förbättringen av skolan måste vara ett närmande mellan de olika områden i vilka barnen rör sig. Många konflikter uppstår just genom att olika värderingar råder i hem och i skola och att de olika parterna är omedvetna om detta. Då kommer barnen i kläm. Det är oerhört viktigt att ett förtroendefullt förhållande uppstår mellan barnets föräldrar och dess lärare. Rent praktiskt finns det många olika sätt att gå till väga, och utskottet har lämnat öppet för de enskilda kommunerna att svara för dessa kontakter, vilket jag tycker är riktigt. Ändå vill jag starkt understryka att utskottet därigenom lägger ett stort ansvar på olika parter i kommunerna för att en förstärkning i samarbetet mellan föräldrar och skola verkligen kommer till stånd. Ett tillfälle då en sådan kontakt är särskilt viktig är när barnet börjar skolan. Skolmognadsproven skall försvinna, säger propositionen. Vi har i ett särskilt yttrande understrukit nödvändigheten av att föräldrar, förskollärare och skola samarbetar, så att bl.a. den situationen inte skall behöva inträffa att ett barn, som en gång börjat skolan, skickas tillbaka till förskolan. Det kan nämligen skapa en stor tragik för barnet i fråga. 39 Olika insatser måste göras, så att man med största möjliga säkerhet vet att barnet är moget för skolan. Jag kan här liksom i det särskilda yttrandet erinra om de i Stockholm använda s.k. strukturerade skolbesöken. En annan viktig sida av hem-skola-förhållandet är att föräldrarna hålls underrättade om barnens frånvaro från skolan. Herr Nordstrandh och jag har helt och hållet anslutit oss till förslaget i SIA-utredningen — vilket inte utskottsmajoriten har gjort — att all frånvaro skall förhandsanmälas och registreras, så att föräldrarna inte skall behöva bli överraskade av t.ex. skolk. Det är utomordentligt viktigt att skolan och föräldrarna tillsammans kan sätta in åtgärder, om frånvaro utan skäl uppdagas. Den samlade skoldagen innebär ju att skolan har ansvaret för eleven under skoltid, och då måste skolan göra sig underrättad om elevs frånvaro. Vi vill i reservationen 4 att riksdagen skall ge till känna vad jag här anfört. Utskottet gör, som herr Larsson i Staffanstorp anförde, enhälligt elva tillkännagivanden eller förslag till beslut utöver propositionens förslag. Sju av dessa har direkt anknytning till förslag från moderata samlingspartiet, och vi är glada över att så är fallet. Skolans reformarbete är emellertid inte avslutat med detta betänkande. Närmast förestår en läroplansöversyn, vilket vi har föreslagit i en partimotion, och denna översyn kommer att bli viktig. Samtidigt upplever både lärare och elever en stark önskan om arbetsro. Många har varit skeptiska mot SIA. Jag är övertygad om att de kommer att bli glada och tillfredsställda med utskottets betänkande, men ett bifall till våra reservationer skulle ge en ännu bättre skola. De har en gemensam grund i vår uppfattning att skolan måste, som statsrådet uttryckte det, ha respekt för eleverna. Men i den respekten lägger vi också in skolans möjlighet att ställa krav på eleverna — på alla elever. Livet ställer krav, och en del av skolans sociala fostran är att lära eleverna för livet. Vi vill inte att skolan skall präglas av den låt-gå-mentalitet som alltmer gör sig gällande i dag, och denna vår åsikt står vi för. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 4, 7, 8 och 9.

Herr talman! Under det senaste halvåret har flera av våra största dagstidningar ägnat stor uppmärksamhet åt skolan. I långa serier har man vänt ut och in på den. I intervjuer och artiklar har elever och föräldrar, lärare och forskare, politiker och administratörer fått komma till tals och lägga fram sin syn på skolan. Det har varit en intressant läsning. Många gånger har man enkelt och klart lyckats ställa problemen på sin spets. Man har visat att det pågår en skoldebatt, som visserligen kan verka vildvuxen men som samtidigt är oerhört vital. Jag vill gärna citera vad en grabb sade i en av intervjuerna: ”På mellanstadiet var det rätt roligt att gå i skolan. Men i sjuan och åttan blev det helt låst. Jag fick läsa ämnen som jag inte tyckte att jag hade nån” nytta av. Jag var trött, skolkade ofta, struntade i hur det gick. Jag var Nr 134 nog som att prata med en vägg då.” Fredagen den Han är inte unik i sin känsla. De flesta av oss har mött hans mot 21] maj 1976 svarighet både en och flera gånger, och många lärare känner igen bes — skrivningen. De möter dagligen elever som upplever skolan med hopp = Skolans inre arbete löshet. m.m. ”För de flesta tar det liksom slut i åttan. Själva skolan verkar smittad. Bara tre år gammal. Alldeles trasig invärtes. Ett renoveringsobjekt.” Så beskrev en reporter sitt möte med eleverna i en högstadieskola i en av Stockholms nya förorter. Vad han mötte var en skrämmande håglöshet och resignation. Många ungdomar struntade helt enkelt i skolan. Den gav dem ingenting. De interiörer från skolans värld som förmedlats via tidningarna är inte nya och okända. Vi har vid upprepade tillfällen haft anledning att diskutera dem här i riksdagen. Det har då visat sig att det över partigränserna finns en gemensam oro för situationen på många håll inom skolan. Den gäller brister i elevernas grundläggande kunskaper och färdigheter, påtaglig skoltrötthet hos en stor grupp elever, möjligheterna att trygga de svaga elevernas rätt till en bra och meningsfull utbildning osv. För de flesta har problemen i skolan inte framstått som en bekräftelse på att det varit fel på skolreformerna. Tvärtom har man i hög grad slutit upp bakom syftet med dem: bra utbildningsmöjligheter för alla och större social rättvisa. Men samtidigt har det varit uppenbart att man ännu inte uppnått vad man hoppats. Den ”nya” skolan har ännu inte förmått ge alla unga en bra och meningsfull utbildning. Därför har det här i riksdagen och på många andra håll funnits en stark vilja att försöka komma till rätta med problemen. Den kom till uttryck i riksdagens uttalande 1970 om ”allvarlig oro för bristerna i skolans arbetsmiljö” — ett uttalande som ledde fram till att SIA tillsattes. Problemen i skolan kan inte lösas med armarna i kors eller genom att gå tillbaka till ett gammalt skolsystem med dess inbyggda orättvisor och sociala klyftor. Det är viktigt att ha det klart för sig. En bättre skola kräver att man är beredd att gå vidare på reformvägen, är beredd att fortlöpande ompröva studieorganisation, undervisningsmetoder och utbildningsinnehåll. Det har varit utgångspunkten för folkpartiets förslag till åtgärder för att förbättra skolmiljön — mindre undervisningsgrupper och större flexibilitet, ökat utrymme för praktiska inslag på högstadiet, bättre möjligheter för lärarna att fullfölja sin elevvårdande uppgift, stärkt färdighetsträning, bättre resurser osv. Jag vill i det här sammanhanget peka på framför allt tre punkter: En första förutsättning för en bättre skolmiljö är, att man lokalt inom skolan får ordentliga möjligheter att själv utforma insatserna. De som 41 står problemen nära — lärare, föräldrar, elever, skolstyrelser — kan bäst avgöra vilka åtgärder som är lämpligast och hur resurserna skall utnyttjas. Genom att decentralisera besluten kan skolans verksamhet bättre anpassas efter lokala förhållanden och elevernas behov och intressen. Mindre undervisningsgrupper är nödvändiga för att undervisningen skall kunna utformas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. I små undervisningsgrupper har elever och lärare goda möjligheter att lära känna varandra, och med en särskild klassföreståndare underlättas kontakten mellan skolan och hemmet. Skolan måste känna ett ansvar för eleverna även utanför klassrummets fyra väggar. För många föräldrar är sysslolösheten och bristen på tillsyn av eleverna under håltimmar och i väntan på skolskjutsar en källa till oro. Många av folkpartiets krav tillgodoses genom SIA propositionen. Den bygger på förslaget från utredningen. Men statsrådet har — det vill jag gärna ha sagt — på ett förtjänstfullt sätt rensat bort många av otympligheterna i det usprungliga förslaget. Och många tveksamma inslag har fått falla under bordet. Men även propositionen har sina brister. Den innehåller ett förhastat ställningstagande i betygsfrågan. Den innehåller ett förbud mot att mer permanent bilda mindre undervisningsgrupper. Den binder läroplansöversynen på ett olyckligt sätt både vad gäller tidsramen och innehållet. Allt det har utbildningsutskottet nu rättat till. Utskottet slår fast att ta ställning till betygssystemet i grundskolan skall tas först när förslagen från betygsutredningen föreligger; att läroplansöversynen skall vara förutsättningslös. Utskottet säger alltså nej till att binda sig för att skära ner tiden på mellanstadiet för läroplansbundna aktiviteter eller att avskaffa den nuvarande uppdelningen i allmän och särskild kurs i vissa ämnen på högstadiet. Utskottet slår också fast att det kan behövas längre tid för en läroplansöversyn än den snålt tillmätta tid som statsrådet varit beredd att ge; att garantin till glesbygdsskolorna inte skall vara temporär utan varaktig så att den långsiktigt löser de mindre glesbygdsskolornas lärarresursproblem. Kontakten mellan hem och skola är viktig. I partimotionen från folkpartiet föreslår vi en rad åtgärder för att förbättra den. Vi vill ha bättre kontakt och ökad information till föräldrarna i samband med skolstarten och stadieövergångarna, formation och samtal i skolan. Nr 134 Det är bra att utskottet säger ifrån att kontakten mellan hem och skola Fredagen den skall ske inte bara i form av individuella samtal utan också genom klass 21 maj 1976 möten. Jag hoppas att man kommer att följa den regeln lokalt även — i om jag håller med utskottet om att detaljregleringar på det här området — Skolans inre arbete bör undvikas. m.m. På övriga punkter har utskottet intagit en avvisande hållning till folkpartiets förslag. Jag beklagar det. För det kan göras mycket för att förbättra kontakten mellan hem och skola. Men jag lovar att vi från folkpartiets sida skall återkomma med våra förslag. En omfattande decentralisering av beslutsbefogenheterna inom skolan är, som jag framhållit tidigare, angelägen. Den bör gälla både organisationen och den pedagogiska verksamheten. Men en decentralisering måste utgå ifrån att kravet på likvärdig utbildningsstandard över hela landet skall upprätthållas. Det förutsätter att det även i framtiden finns vissa styrinstrument. Dessa kan utformas på olika sätt. Man kan exempelvis centralt ange vissa kvalitetskrav som varje lokal skolorganisation skall uppfylla, t.ex. en tjänsteorganisation av viss standard. Därigenom skulle man undvika ett virrvarr av tjänstetyper och kompetensregler som leder till stora skillnader i utbildningsstandard. Utskottet har anslutit sig till regeringens förslag att den centrala regleringen av vissa tjänster, huvudlärare, institutionsföreståndare, tillsynslärare och skolbibliotekarier, skall upphöra. De resurser som på det viset blir tillgängliga för lokala beslut är små i förhållande till exempelvis den förstärkningsresurs som kommunerna i fortsättningen kommer att få använda fritt. Tjänsteorganisation och tjänstereglering är en del av det komplex som utredningen om skolan, staten och kommunerna håller på med. Enligt min mening bör man avstå från förändringar innan denna utredning lagt fram sina förslag. Riksdagen bör därför i det här sammanhanget avvisa förslaget att slopa den nuvarande tjänsteregleringen i skolförordningen för huvudlärare, institutionsföreståndare, tillsynslärare och skolbibliotekarier. Utbildningsutskottets betänkande om SIA visar att det finns bred enighet om att gymnasieutbildningen bör ses över. Man är också ense om att den inte bara kan ske sektorsvis utan att det är nödvändigt med en samlad översyn. Flertalet problem och önskvärda förändringar berör ju samtliga utbildningsvägar i gymnasieskolan. I en partimotion har folkpartiet redovisat sin syn på gymnasieskolan. Vi menar att det behövs bl.a. följande reformer: Alla som lämnar grundskolan skall ha rätt till en plats i gymnasieskolan för yrkesutbildning och förberedelse för fortsatta studier.

Studieorganisationen i gymnasieskolan måste göras mer flexibel. Ett system med breda basutbildningar och successiv specialisering enligt modell från högskolan bör prövas. Det bör finnas ett stort inslag av kortare kurser som kan kombineras till en fullständig utbildning. Det bör bli möjligt att bedriva studier både på heltid och deltid. Samspelet mellan skola och arbetsliv måste vidgas. Det bör ske genom att yrkespraktik blir ett inslag i utbildningen på både praktiska och teoretiska linjer. Formerna för denna praktik bör kunna variera från linje till linje. Den sociala integrationen inom gymnasieskolan måste främjas. Inslagen av naturvetenskaplig utbildning och samhällsorientering i gymnasieutbildningen bör öka. Avslutningsvis vill jag säga: Vågorna kan svalla högt i den svenska skoldebatten. Det vet vi. Meningsmotsättningarna kan vara stora i en utredning och under en remissomgång. Men när det är dags för besluten är enigheten påfallande. Då försöker man finna gemensamma lösningar på problemen. Så var det vid de stora skolbesluten under 1960-talet. Och så har det enligt min mening varit också den här gången. På nästan alla viktiga punkter har utbildningsutskottet uppnått enighet. Många av bristerna i propositionen har kunnat rättas till genom en öppen attityd inom utskottet och vilja att ta sakskäl. Enighet ger styrka. Jag tror att det är bra för den svenska skolan att det finns en bred politisk majoritet bakom de viktiga förändringar som riksdagen nu skall ta ställning till.

Herr talman! Under de senaste tio åren har det skett en mycket stor kvantitativ expansion av antalet utbildningsplatser samtidigt som en rad organisatoriska reformer har genomförts. Men trots de positiva förändringarna har skolans och skolsystemets brister inte avhjälpts. Så hart.ex. inte de organisatoriska reformerna följts upp av motsvarande pedagogiska förändringar, utan skolans roll är fortfarande nästan uteslutande att vara kunskapsförmedlande. Det är på tiden att en diskussion både om undervisningens innehåll och om på vilket sätt kunskaperna skall förmedlas till eleverna kommer i gång. Fortfarande är skolan konservativ och den borgerliga indoktrineringen förmedlas genom skolan själv som institution, i vissa fall av lärarna och i hög grad av läroböckerna. Undersökningar visar alltför tydligt att den - Nr 134 kvantitativa satsningen på utbildningen i praktiken kommer de redan Fredagen den välutbildade och deras barn till godo. Redan i grundskolan märks den = 21 maj 1976 s.k. sociala snedrekryteringen. Studieinriktningen påverkas av barnens — sociala bakgrund. Man kan jämföra hur barnen senare väljer mellan två — Skolans inre arbete åriga yrkeslinjer och treeller fyraåriga teoretiska linjer. Undersökningar — m.m. visar att 80 26 av ”akademikerbarnen” väljer dessa treoch fyraåriga linjer. Motsvarande siffra för arbetarbarnen är 27 96. Den sociala snedrekryteringen kulminerar vid den högre undervisningen och allt färre av arbetarungdomarna söker sig till högskolor. Den högre utbildningen utnyttjas i stället av barn som kommer från socialgrupp 1 och 2. Eftersom utbildning fortfarande leder till de mest privilegierade yrkena har skolreformerna i detta avseende medverkat till att permanenta klassamhället. Orsakerna till denna snedrekrytering på nästan alla stadier av utbildningen är många. Många elever upplever skolarbetet som verklighetsfrämmande och därför meningslöst. Varken formen eller innehållet i undervisningen stämmer med den verklighet som möter eleverna efter skolan. Skolans passiva kunskapsförmedlingsroll måste ändras så att eleverna själva aktivt stimuleras till att söka och forska efter kunskap. För att möjliggöra en forskningsinriktad undervisning måste givetvis läromedlen ändra karaktär och bli mer av faktaoch uppslagstyp. Av SIA:s rapport om elevattityder framgår att undervisningen på grundskolans högstadium upplevs som alltför teoretisk och ointressant. En annan orsak till den sociala snedrekryteringen är den ensidiga uppdelningen och åtskillnaden av teoretiska och praktiska studier. Vpk menar att det är viktigt att värderingen av praktiska och teoretiska färdigheter likställs så att skolan får en bättre anknytning till livet utanför skolan. Studier och praktiskt arbete måste samspela i all utbildning och förenas inom varje ämne. Och detta samspel måste ske genomgående i hela utbildningssystemet. Det räcker inte med några få veckors pryo för att få arbetslivserfarenhet. Redan på lågoch mellanstadiet måste inslag av arbetslivsorientering finnas, för att sedan successivt utökas till arbetslivserfarenhet i högstadiets sista årskurs. Vpk menar att den praktiska arbetslivserfarenheten i nionde årskursen i omfång bör motsvara en dag i veckan. För att skapa tillräckligt många sådana ”praktikplatser”, som måste till i en utbildningsmodell med s.k. varvad utbildning, måste företag och institutioner ha skyldighet att ta emot eleverna för det praktiska inslaget i undervisningen. I de lägre åldrarna blir det förstås fråga om studiebesök och senare deltagande i arbetet. En annan orsak till den sociala snedrekryteringen är betygen. Betygen tjänar som utslagningsmekanism genom hela skolsystemet. Och på alla nivåer bidrar betygen till att bevara och förstärka en skola som bygger på individuell konkurrens i stället för på solidaritet, samarbete och kol 45 lektivitet. Så länge betygen finns kvar, så länge kommer också den sociala snedrekryteringen att kvarstå. Vpk tycker att det är positivt att det nu talas om att öppna skolan och att skolan vid sidan av sin kunskapsförmedlande roll också skall ha en social funktion. Men för att förverkliga en sådan skola räcker det inte med de förslag som regeringen i SIA-propositionen lagt fram. Den reform som riksdagen i dag har att ta ställning till löser inga skolproblem. Utbildningsutskottet har besökt många fina och väldesignade skolor, den en vackrare än den andra. Men så gott som överallt finns de traditionella skolproblemen. Och överallt försäkrar lärarna att det är innehållet i och formerna för själva kunskapsförmedlandet som måste förändras för att få en skola som fungerar för eleverna. SIA-reformen kommer tyvärr att bli en pappersreform. Jag säger tyvärr, ty som så många andra hade också vpk med förväntan sett fram mot SIA-skolan, den glada och den öppna skolan. Den största besvikelsen med regeringens SIA-förslag är att det bara är en organisatorisk reform. Det saknas ställningstaganden till pedagogiska och metodiska förändringar som måste till för att i grunden förändra skolan. Det naturliga sambandet mellan organisatoriska förändringar och pedagogisk verksamhet är inte ens diskuterat. Det enda regeringen gör är att i några få strofer lansera förskolans dialogpedagogik på grundskolan. Dialogpedagogiken är säkert utvecklingsbar för skolan, men att hänga upp alla förhoppningar på ett enda begrepp måste anses väl vågat och optimistiskt. För att vi skall få en ny och social skola måste också lärarrollen förändras. Eftersom skolan och hela utbildningsväsendet skall samspela med övrigt samhällsliv och vara föränderligt och flexibelt måste all lärarpersonal få möjlighet till en långsiktig och kontinuerlig fortbildning på icke terminsbunden tid. Det som föreslås i regeringens proposition och i utskottets skrivning är alldeles otillräckligt. I en förändrad lärarroll ligger också principen om samarbete i arbetslag. Det är nödvändigt, menar vpk, att arbetslagsprincipen görs obligatorisk, både för det pedagogiska arbetets skull och för elevernas skull. Det är också viktigt att annan personal i skolan, t.ex. skolmåltidspersonal och skolsköterskor, deltar i arbetsenheternas verksamhet. För att få ett verkligt samarbete mellan all skolpersonal och eleverna måste eleverna ges möjlighet att delta i all planering av skolarbetet. Då menar vpk att det inte bara skall vara fråga om sådan elevmedverkan som bara har en marginell betydelse, för t.ex. den yttre miljön, utan att eleverna också får möjlighet att påverka undervisningens innehåll och formerna för undervisningen. Beträffande frågan om klasstorlek är ofta en ökad lärartäthet att föredra framför ett minskat antal elever i klassen. Ökad lärartäthet möjliggör ett mera flexibelt utnyttjande av lärarresurserna. Ett mål för skolarbetet måste vara att undervisningen inte bedrivs i större undervisningsgrupper än med 16 elever. Detta delningstal, menar vpk, skall gälla alla ämnen i skolan, alltså även teckningsämnet. Nr 134 Det har skrivits i tidningar och framhållits även i andra sammanhang Fredagen den hur viktigt det är med samarbete mellan hem och skola, och vikten 21 maj 1976 av det samarbetet kan inte nog betonas. Men som i så många andra — sammanhang när det gäller att aktivera människor för olika saker nås Skolans inre arbete bara ett fåtal av dessa engagemang. Det fåtal som nås genom Hem och = Mm.m. Skola-arbetet är föräldrarna till de barn som fungerar bra och som egentligen inte är i behov av stöd och stimulans på samma sätt som de barn vilkas föräldrar aldrig förmås till engagemang. Jag vill påstå att många Hem och Skola-föreningar brottas med detta problem. Det kommer så att säga ”fel föräldrar” på klassmötena t.ex., och de föräldrar som lärarna för det mesta kommer i kontakt med är antingen föräldrar till barn som har svåra problem eller de ur alla aspekter resursstarka och aktiva föräldrarna. Mellanskiktet, där det stora barnantalet finns, har dålig eller ingen kontakt med skolan. På detta sätt kan ingen förebyggande verksamhet bedrivas. Två kontakttillfällen per år, som föreslås i det här sammanhanget, är alldeles för obetydligt. Det behövs, menar vpk, resurser för att upprätthålla en kontinuerlig kontakt mellan lärare, elever och föräldrar, och den kontakten bör vara om inte veckovis så närmast där omkring. I detta avseende måste ett stort ansvar vila på lärarna, men också Hem och Skola-föreningarna kan med sin platsombudsorganisation göra en hel del för att få till stånd ett meningsfullt socialt och pedagogiskt samarbete. Som ett led i försöken att skapa kontakt mellan hem och skola menar vpk att lärarna skall ha skyldighet att göra hembesök hos eleverna och att hembesöken skall ingå som ett naturligt inslag i skolarbetet. Herr talman! Man har sagt att det skall företas en läroplansrevidering. Det måste bli en sådan för att SIA skall kunna genomföras. Det torde t.ex. bli alldeles nödvändigt att, som propositionen också föreslår, minska timantalet på mellanstadiet för att få plats med elevaktiverande verksamhet. Men det är nödvändigt att arbetet med läroplansrevideringen utgår från någon form av målformulering. Den målformuleringen bör enligt vpk bestå i att revideringens syfte skall vara att föreslå en s.k. varvad utbildning. Det är en förutsättning för att både formerna för och innehållet i skolans kunskapsförmedlande roll skall kunna förändras så att eleverna blir mer motiverade och stimulerade i skolarbetet. Med en varvad utbildning kommer också skolkunskaperna att anknyta till verkligheten. Gör om ungdomsskolan. Knyt systematiskt an skolan till arbetslivet. En varvning av studier och praktik måste till för att bryta upp klasssamhället. Detta kräver LO:s sekretariat i en rapport som läggs fram till LO:s kongress i sommar. Vi måste ompröva utbildningen i dess helhet och flytta fram positionerna, heter det vidare. En djupgående reform av ungdomsutbildningen måste starta nu. Detta är välkända tongångar för vpk. Det är krav som vpk ställt under 47 Nr 134 många år. Därför är det helt naturligt att vpk instämmer i LO:s krav Fredagen den på förändring. Vidare säger LO: ”Skolans utbildning bevarar klassam 21 maj 1976 hället. Skolväsendet utbildar fortfarande för olika sociala roller och stöter —— SL oo utenstorgrupp ungdomar, en utstötning som får följder för deras fortsatta Skolans inre arbete tiv.” m.m. Även detta har vpk sedan många år konstaterat. Nu kräver alltså även LO en varvning av praktik och studier i grundskolan: Bara teori räcker inte. Den måste kompletteras med praktik, erfarenhet och konkret arbete. En sådan lösning är en förutsättning för att motverka sociala och generationsmässiga klyftor i samhället och för att bryta upp klassamhället. Det är märkligt att regeringen inte uppmärksammat bristerna i skolsystemet i detta avseende. Regeringen säger visserligen i allmänna ordalag att skolan måste få en bättre anknytning till arbetslivet, att arbetslivsorientering bör kunna bli en möjlighet för eleverna och att eleverna skall få en inblick i och viss erfarenhet av arbetslivets problem och villkor. Hur då? Det är till intet förpliktigande och intetsägande formuleringar. Ingenstans slås det fast att varvning av studier och praktik måste genomföras för att skapa förutsättningar för en bättre skola. Det hade varit naturligt, menar vpk, att slå fast detta för arbetet i en kommande läroplansrevidering. Jag påpekade förut att SIA av många anledningar kommer att bli en pappersreform. En bidragande orsak till denna förmodan är att SIA enligt propositionens förslag skall genomföras utan några extra medel. Det föreslås en förändring av statsbidragssystemet som möjliggör en mer behovsorienterad och probleminriktad resursanvändning. Och det föreslås ett långtgående kommunalt inflytande över resursernas användning. Fru statsrådet — och för den delen även herr Larsson i Staffanstorp —- konstaterar med tillfredsställelse att det blir en långtgående decentralisering. Vpk konstaterar för sin del att staten kommer ifrån ett stort ansvar, inte minst från ekonomisk synpunkt, och skjuter över ansvaret på kommunerna. Det är ett ojust handlande gentemot kommunerna. Att införa och genomföra SIA blir inget tvång för kommunerna. Propositionen möjliggör bara ett genomförande på papperet. Det innebär med all säkerhet att de fattiga och befolkningsrika kommunerna inte anser sig ha råd att genomföra SIA. Förmodligen är det just de här kommunernas elever som har det största behovet av en SIA-reform. Så länge regeringen inte ställer pengar till förfogande är det mycket osäkert om kommunerna känner sig motiverade och stimulerade att genomföra den här reformen. Jag håller alltså inte med statsrådet beträffande denna aspekt. I andra sammanhang har man framhållit vikten av att kunna ge en likvärdig utbildningsstandard i hela landet till alla elever. Ett långtgående kommunalt inflytande, som det här är fråga om, kan komma i strid med det kravet, och vpk vill varna för detta. 48 Det sätt på vilket förstärkningsresursen skall kunna användas måste få till följd att man skapar ett slags konkurrens mellan skolor i en kommun = Nr 134 och mellan stadier inom en skola om de resurser som står till buds. Fredagen den Det borde i stället vara så att en skola med problem skall kunna få 21 maj 1976 extra resurser utan att en annan får minskade. — Propositionen föreslår en förstärkningsresurs på 0,58 lärarveckotimmar = Skolans inre arbete per elev. Den enda ökning av anslagen till skolan som propositionen = Mm.m. föreslår jämfört med vad som gäller i dag är de 65 milj.kr. som går till de kommuner vilka beslutat att genomföra den samlade skoldagen. Jämfört med den totala kostnaden för skolan är detta en högst marginell summa. Slutsatsen måste bli att regeringen räknar med att skolan skall reformeras utan särskilt ökade kostnader. Detta är, herr talman, en chimär. Därför blir SIA-reformen en pappersreform. Den s.k. förstärkningsresursen kommer inte att räcka till för det som SIA skisserat i modellen för den nya sociala skolan. Vpk har i andra sammanhang förordat att all skolverksamhet skall bedrivas i kommunal eller statlig regi och att kommunerna skall få full kostnadstäckning för skolverksamheten. Det är inte minst från rättvisesynpunkt viktigt att anslagen för att genomföra den samlade skoldagen är så väl tilltagna att ingen kommun av ekonomiska skäl skall behöva avstå från en betydelsefull och elevaktiverande verksamhet inom skoldagen. Vänsterpartiet kommunisterna förordar med andra ord att all kommunal och statlig skolverksamhet statsfinansieras. Det är i och för sig positivt att skolan får ett omsorgsansvar för eleverna också på icke skoltid. Det är även positivt att föreningar ges möjlighet att bedriva verksamhet inom skolan. Men det kan starkt befaras att den reguljära utbyggnaden av fritidshemmen eftersätts till förmån för det s.k. utvidgade fritidshemmet som lokaliseras i skolbyggnaden och där samordnas med övrig fritidsverksamhet. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare förordat att både daghem och fritidshem skall ligga i barnets egen närmiljö. Det verkar som om den katastrofalt eftersatta utbyggnaden av fritidshem nu skall klaras av genom att man utnyttjar skolans 1okalresurser. Men kortsiktigt ekonomiskt bedömande får inte äventyra den reguljära, socialt inriktade fritidshemsutbyggnaden. Skolan skall inte rycka in som hjälpgumma och bidra till mastodontfritidshem med en genomströmning på mellan 100 och 200 barn varje dag, som det kommer att bli fråga om. Det är givet att skolans möjligheter att erbjuda aktiviteter av annat slag än vad det lilla fritidshemmet kan erbjuda skall utnyttjas. Skolan kan fungera som ett aktivitetscentrum med sina slöjdsalar, teckningssalar och musiksalar. Men fritidshemmen vill vpk ha socialt inriktade som små, nära hemmet belägna fritidshem. Till sist har jag några frågor till statsrådet som jag hoppas blir noterade. Hur har statsrådet tänkt sig att kommunerna skall kunna genomföra SIA-reformen i praktiken utan pengar, utan lokaler och utan ökad lärartäthet? Och hur kan statsrådet tro att skolan skall kunna bli bättre utan att man förändrar formerna för och innehållet i undervisningen, 49 utan att man genomför pedagogiska reformer och utan att man ställer resurser till förfogande för att stimulera samverkan mellan hem och skola? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer i utbild ningsutskottets betänkande där mitt namn förekommer.

Herr talman! Vi är, tror jag, i kammaren just nu fyra eller fem riksdagskamrater som i statsutskottets andra avdelning för sex år sedan kom överens om att begära en utredning om skolans inre arbete. Vi hade då, som det har sagts tidigare, en rad motioner, av vilka många var överdrivna men som alla hävdade att det fanns problem i skolan som man borde se på. Efter moget övervägande kom vi fram till att det fanns skäl att göra så. Det har gått snabbt sedan det tillfället. Under de här sex åren har utredningen lagt fram ett omfattande material. Dessutom har vi hunnit med en ovanligt lång remissbehandling, och vi har också hunnit med både propositionsskrivande och riksdagsbehandling. Det finns anledning för mig som ordförande i utbildningsutskottet att uttala ett tack till SIA-utredningen och ge uttryck för stor uppskattning av det mycket fina arbete som utredningen hann med på den korta tiden. Det är klart att om SIA-utredningen gäller detsamma som för alla utredningar, att allt vad som föreslås inte kan accepteras. Efter den långa remissbehandlingen visade det sig att det fanns förslag i SIA betänkandet som vi inte var beredda att ta, och då har det självfallet sedermera gjorts förändringar. Detta skall inte av SIA-utredarna uppfattas som något underbetyg åt dem. Jag är alltså angelägen att uttala stor tacksamhet från utbildningsutskottets sida till utredningsledamöterna och alla de experter de haft, som på ett sådant här fint sätt hjälpt oss att komma vidare när det gäller att lösa problem som ännu är olösta i skolan. Jag vill också gärna notera, herr talman, att utbildningsutskottet i betänkandet nr 30 i allt väsentligt ansluter sig till det regeringsförslag som har presenterats. Vi har på vissa punkter gjort klarlägganden, för det visade sig, när propositionen hade framlagts, att det i den allmänna debatten rådde osäkerhet på vissa punkter om vad man avsåg. Det har, som också sagts under debatten tidigare, skett vissa justeringar av regeringens förslag på en del punkter. Det finns även anledning för mig att uttala ett tack till kamraterna i utskottet för den vilja som har visats att nå en bred uppslutning kring reformarbetet inom skolan. Jag har ofta sagt i kammarens talarstol tidigare att det är utomordentligt värdefullt för dem som skall arbeta ute i skolväsendet — i vilken egenskap de än arbetar där — att det så långt möjligt råder politisk enighet kring utvecklingen av skolan. Det betänkande som utskottet nu presenterat manifesterar en sådan mycket bred uppslutning. Det ligger ett stort arbete bakom betänkandet, och det hade inte varit möjligt att komma fram med det på den tid som skett om vi inte hade Nr 134 haft ett utomordentligt skickligt kansli i utbildningsutskottet. Jag vill Fredagen den gärna också notera det inför kammaren. 21 maj 1976 Under den allmänna motionstiden väcktes en del motioner som bes — handlas i detta sammanhang. Sammanlagt har det kommit inte mindre Skolans inre arbete än 152 olika yrkanden i anslutning till SIA-propositionen. Det har lett — m.m. fram till ett betänkande i 127 olika punkter, och till betänkandet har fogats 25 reservationer och 8 särskilda yttranden. 25 reservationer låter mycket, och man kan säga: Det markerar väl ingen enighet. Men det finns anledning understryka att i huvudsak är det moderaterna och vpk som svarar för reservationerna. Det är i själva verket inte mer än tre fyra reservationer där mittenpartiernas och socialdemokraternas uppfattningar avviker från varandra, och det är egentligen ganska små avvikelser det rör sig om. Jag kan alltså säga att det råder i utbildningsutskottet en utomordentligt bred uppslutning kring dessa frågor. Det finns anledning att notera detta och även uttala glädje över att det är på det sättet. I vårt betänkande förekommer det en enda lottsituation, och det är på en punkt där jag för min del tycker att det var ganska onödigt att hamna i den situationen. Men det blev bara så. Det gäller frågan om visst ökat stöd till privatskolorna. Den frågan utreds emellertid redan av SSK-utredningen, och det hade kanske inte varit alldeles nödvändigt att hamna i motsättning om den saken, när utredningen har frågan om hand. Men det är självfallet en fråga där det råder stora ideologiska motsättningar mellan den borgerliga uppfattningen och den socialdemokratiska, och därför har vi inte kunnat komma ifrån att besvära kammaren med lottning längre fram i eftermiddag. När jag noterar den uppslutning och stora enighet som förelegat, och som jag är mycket glad över, blev jag litet överraskad över att fru Sundberg i sitt inlägg i en i övrigt mycket balanserad debatt förde in uttryck som socialdemokratisk konfrontationspolitik. Ingen som läser detta utskottsbetänkande kan säga att det påståendet är rättvist, med den strävan som föreligger och har förelegat inte minst från socialdemokratisk sida att nå enighet. Och det mest intressanta är, att när fru Sundberg talar om socialdemokratisk konfrontationspolitik pekar hon på reservationen om nivågrupperingen, där socialdemokraterna har varit överens med mittenpartierna. Om man alltså skall tala om konfrontationspolitik, så är det inte bara en socialdemokratisk utan lika mycket en folkpartistisk och centerpartistisk konfrontationspolitik. Jag skall emellertid bortse från detta, som jag betraktar som ett misstag i debatten från fru Sundbergs sida. I stället skall jag säga några ord om en del av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Det skulle vara mycket plågsamt för kammarens ledamöter om jag kommenterade alla 25 reservationerna.

Det är frågan om betygen. I riksdagen och hos den stora allmänheten råder naturligtvis mycket delade meningar om huruvida vi skall ha betyg eller inte, hur betygen i så fall skall utformas och vilken vikt de skall tillmätas. Vi har en betygsutredning som arbetar med de frågorna, och i utskottet har vi gjort upp om att inte ha någon betygsdebatt utan vänta med den till dess betygsutredningens betänkande föreligger. Av det skälet kommer ingen av oss att göra några personliga deklarationer i betygsfrågan. Jag har här bara velat meddela kammaren orsaken till att någon sådan debatt inte kommer att föras. Bland reservationerna finns det en som vill göra arbetslaget i skolan obligatoriskt. Jag har personligen stor sympati för den tanken. Men jag tror att man i propositionen har gjort en riktig avvägning, när man räknat med att själva arbetslagsprincipen av lärarna skall upplevas som så värdefull, att detta kommer att växa fram automatiskt utan något tvång från regeringen och riksdagen. Jag vill alltså gärna uttala förhoppningen, när jag nu yrkar avslag på den reservationen, att man inom skolväsendet skall uppleva det samarbete som arbetslaget innebär som så värdefullt att vi så snart som möjligt skall kunna se att detta växer fram. Jag är övertygad om att det kommer att vara till stort gagn för hela utbildningsväsendet. Vidare finns det en reservation där man kräver ett uttalande om individualiserad undervisning. Där har utskottet gjort så klara markeringar att det inte föreligger skäl för mig att nu göra några ytterligare uttalanden. Jag yrkar därför avslag även på den reservationen. Fru Sundberg talade om nivågrupperingen och yrkade då bifall till den moderata reservationen. Jag kan hänvisa till vad statsrådet Hjelm Wallén sade i sitt inledningsanförande, i vilket hon särskilt tog upp den reservationen. Jag har där ingen mening som avviker från vad statsrådet sade. Jag konstaterar bara att utbildningsutskottet inte heller på den punkten är berett att acceptera det moderata yrkandet. I en annan reservation krävs en speciell registrering av frånvaron i skolan. Det vill vi heller inte vara med om. Propositionen andas ett stort förtroende för kommunerna, när det gäller att man där lokalt skall kunna ordna med dessa ting på det sätt som passar bäst. Vi har därför inte velat vara med om att riksdagen skulle uttala sig om på vilket sätt man skall hålla reda på om eleverna är i skolan eller inte. Vi slår fast att närvaroplikt råder i skolan. Eleverna är skyldiga att vara där. Och om de måste vara borta skall skolan utlösa en rad olika åtgärder för att ta reda på varför de är borta och försöka att i samarbete med föräldrar och elever lösa de problem som är orsak till frånvaron. Men vi anser inte att riksdagen skall regelbinda hur det skall gå till. Vi avstyrker därför även den reservationen. En reservation har också avgivits om skoldagens längd. Även där visar utskottet stort förtroende för kommunerna, vilket man inte gör från mo Nr 134 derata samlingspartiets sida. Utskottet menar att inom de ramar som Fredagen den riksdagen nu uttalar sig för skall kommunerna själva kunna avgöra skol 21 maj 1976 dagens längd med hänsyn tagen till kommunens struktur, arbetslivs+== — — förhållanden osv. Skolans inre arbete Vidare finns det ett yrkande om befrielse från viss del av skoldagens = m.m. verksamhet. Det är en ganska intressant moderat reservation, för såvitt jag förstår är den direkt ologisk i sin konstruktion. Å ena sidan har moderaterna varit angelägna om att i sin partimotion skriva in krav på att skolan är obligatorisk, närvaroplikt skall råda, och å andra sidan säger man i nästa andetag att vissa delar av skolans verksamhet kan man dock slippa. Det är att spela bort finessen med den samlade skoldagen. Det är vi i utbildningsutskottets majoritet — därom råder bred uppslutning —- inte beredda att göra utan vi avstyrker också här det moderata yrkandet. Till sist bara några ord om gymnasieskolan och om läroplansöversynen. Där är vi överens i tuskottet, men jag vill ändå från utskottets sida notera —- inför regeringens representant och inför kammaren — att utskottet ställer sig helt bakom och betonar vikten av att en utredning om gymnasieskolan kommer till stånd. Vi tror att det är den rätta tidpunkten nu. Vi har haft en debatt om detta under de senaste åren, och vi har sagt inom utskottet att vi skall vänta ett tag och se vad som händer med SIA. Nu är tidpunkten inne då gymnasieskolan bör ses över, och utskottet markerar särskilt hur viktigt det är att en sådan översyn kommer till stånd. Vi är också medvetna om att det behövs en översyn av läroplanerna i grundskolan. Det nya som utskottet för in i diskussionen är ett krav på att parlamentarisk medverkan i viss utsträckning skall förekomma vid läroplansöversynen. Vi har genom åren mycket ofta haft yrkanden i riksdagen om förändringar av läroplanerna i olika ämnen. Det är mycket svårt för riksdagen att klara bl.a. sambandet mellan de olika ämnena. Därför kan det vara av värde att politikerna på ett tidigare stadium får medverka i arbetet. De politiska partierna kan alltså få möjligheter att göra en insats innan det hela kommer så långt som till riksdagen. Därför förordar utskottet, utan att säga exakt hur det skall gå till, att regeringen och skolöverstyrelsen försöker finna former för att låta parlamentariker gå in i läroplansarbetet redan på det stadium som normalt är ämbetsmannanivå. Jag har valt, herr talman, att endast syssla med de frågor där det rådde delade meningar i utskottet och jag har inte gjort någon deklaration om den socialdemokratiska synen på utbildningspolitiken. Jag har valt den metoden därför att skolministern startade debatten med att presentera socialdemokratins allmänna utbildningspolitiska synpunkter. Jag vill å min utskottsgrupps vägnar ansluta mig till vad som har sagts och instämma i statsrådets synpunkter. I övrigt ber jag att få upprepa mitt tack till mina kamrater i utskottet för att det har varit möjligt att komma fram till en så bred uppslutning 53 kring SIA-propositionens förslag. Jag ber, herr talman, att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte starta en debatt om vad som ligger i ordet jämlikhet, men det finns en markant skillnad mellan socialdemokraternas och moderaternas definition av jämlikhet. Vi vill i jämlikhet lägga in begreppet att alla elever skall ges samma möjligheter. Regeringen kan inte komma ifrån att det har blivit en tendens att framställa det som om alla insatser som inte riktar sig enbart till de sämst ställda motverkar insatser för dessa. Det är bl.a. bakgrunden till att utskottsmajoriteten inte har velat göra en utvärdering av hur långt man kan driva nivågrupperingen utan åsidosättande av våra gemensamma sociala mål med skolan och med bibehållande av kravet på en kvalitativt god undervisning. Detsamma gäller SIA:s ovilja till försöksverksamhet med mindre klasser. Sådana försök kom lika fullt i gång och visade, som jag tidigare anförde, mycket goda resultat. Frånvaroregistreringen tog herr Alemyr upp. Man vill lägga över den på den kommunala instansen. Men det är ju samhället — regeringen och riksdagen - som beslutar om skolans utformning och obligatorisk närvaro. Då borde det också vara samhället som gav ut regler för hur den obligatoriska närvaron skall kunna garanteras. Det ligger inte i första hand i skolans intresse utan i den enskilde elevens intresse att en registrering kommer till stånd så att, som SIA föreslog, skolan så fort en elev inte infinner sig tar kontakt med hemmet. En sådan åtgärd har dessutom med all säkerhet en stark preventiv inverkan. Till slut frågan om skoldagens längd. Jag redogjorde i mitt huvudanförande för våra synpunkter. Åtta timmar tillsammans med hemarbete och restid är en för lång skoldag för elever i den känsliga ålder som det här rör sig om, nämligen högstadieeleverna. Det kan inte heller vara utan orsak som SIA har kommit fram till sju timmar. Förslaget om befrielse från de hobbybetonade aktiviteterna skulle enligt herr Alemyr vara ologiskt. När det gäller barnomsorgen, som t.ex. barndaghemmen ansvarar för, är det dock til syvende og sidst föräldrarna som bestämmer hur lång tid tillsynen skall omfatta.

Herr talman! Låt mig först bekräfta att vi i stort sett är eniga om de stora linjerna i det betydelsefulla förslag som nu föreligger, och jag har inte någon större anledning att gå i polemik mot vad som har sagts här tidigare. Herr Alemyr talade emellertid om att de icke-socialistiska partiernas och socialdemokraternas uppfattning skiljer sig i fråga om privatskolorna. Ja, vi har kommit underfund med det under åren som har gått.

Jag kan inte förstå herr Alemyr när han säger att 21 maj 1976 socialdemokraterna inte kan vara med om att ge anslag till syo-verk= — LL samhet i de privatskolor som vi nu har. Deras elever måste ju ändå Skolans inre arbete behandlas likvärdigt med andra elever och få samma möjlighet till den — m.m. yrkesorientering som de bör ha. Ett par talare har kritiserat mig i sina anföranden. Fru Lantz sade bl.a. att jag hade anslutit mig till den linje som innebär att de fattiga kommunerna inte har möjlighet att genomföra SIA-reformen. När fru Lantz kastar ur sig ett sådant uttryck som de fattiga kommunerna får jag väl fatta det så, att hon menar att glesbygdskommunerna inte har denna möjlighet. Jag vill då hänvisa till vad vi har sagt, nämligen att det är nödvändigt att glesbygdskommunerna får ett kraftigt bidrag. Vi har anslutit oss till detta, vi har gett det till känna, och därför tycker jag att i det sammanhanget var fru Lantz anmärkning inte alls berättigad.
Herr talman! Vpk kräver att arbetslagsprincipen skall göras obligatorisk. Det gör vi därför att i alla andra sammanhang utanför skolan måste man kunna samarbeta. Ofta påtalas också betydelsen av att kunna samarbeta, och skolan bör gå före med gott exempel. Det borde ha varit naturligt för länge sedan med mer samarbete mellan lärarna och f. ö. mellan all skolpersonal. För att främja den pedagogiska verksamheten och til syvende og sidst för elevernas skull måste lärarna arbeta i arbetslag. Den skola som SIA-propositionen förutsätter bygger ju på samarbete i många led, mellan elever och lärare, mellan elever, lärare och hem, mellan all övrig skolpersonal och mellan lärare. Vpk menar att en av hörnpelarna i fråga om samarbete är att genomföra en obligatorisk arbetslagsprincip, och det kommer att bli en tvingande nödvändighet om SIA-reformen skall få någon praktisk betydelse.

För att kunna möjliggöra en bättre skola behövs en varvad utbildning, så att skola och samhällsliv har bättre kontakt med varandra. Det är alltså alldeles nödvändigt att i samband med läroplansrevideringen uttala att syftet skall vara att föreslå en varvad utbildning. Till herr Larsson i Staffanstorp vill jag säga att jag inte har sagt att det är just glesbygdskommunerna som är de fattiga kommunerna. De borgerliga partierna och vpk har tillsammans föreslagit en förbättring i glesbygdsgarantin. Vad jag tänker på är de stora, befolkningsrika kommunerna i t.ex. storstadsområdena för vilka det blir omöjligt att genomföra denna reform, eftersom ingen förstärkningsresurs, utöver vad som i dag utgår, ställs till förfogande. Jag har tidigare ställt frågorna till stats SS rådet: Hur kommer det att fungera i praktiken och hur skall kommunerna klara av att genomföra SIA-reformen?
Herr talman! Jag skall inte ta upp privatskolorna mer, eftersom en av mina kamrater i utskottsgruppen skall föra den diskussionen. Herr Thorsten Larsson får alltså inte nu någon replik från mig på den punkten. Den kommer så småningom. Till fru Sundberg vill jag säga att det ändå är ganska förvånande att man å ena sidan förklarar sin tillit till kommunerna och vill decentralisera beslutsprocessen till dem men å andra sidan tar tillbaka bit efter bit av detta i olika sammanhang. När det gäller registrering av frånvaron har utskottet förklarat att det är viktigt att man håller reda på de studerande ungdomarna. Men man kan överlåta åt kommunen att bestämma hur det skall gå till. Fru Sundberg vill däremot att man skall centralisera det hela och begär att riksdagen och regeringen skall utfärda regler för hur de skilda kommunerna skall bära sig åt. Varför vågar ni inte lita på kommunerna? Detsamma gäller fru Lantz, som inte heller tror på kommunerna. I sitt huvudanförande talade hon om att det nog inte blir något resultat och att hela SIA-reformen kommer att kapsejsa därför att kommunerna inte kan klara den. Jag vet inte om fru Lantz känner till att det i Sverige finns kommuner, som redan nu vill starta SIA i full skala. Redan i höst börjar t.ex. kommunerna Nybro och Emmaboda i mitt hemlän genomföra SIA i full skala. Ute bland kommunerna råder ett stort intresse för att komma i gång. Därför skall vi verkligen visa förtroende för de svenska kommunerna och fullfölja intentionerna i denna reform att decentralisera beslutsprocessen till dem. Till sist vill jag på nytt säga några ord till fru Sundberg om jämlikheten. I moderaternas stora partimotion om SIA finns på första sidan ett par rader, som egentligen är ganska skrämmande. Där står: ”För samhällets utveckling är det av stor vikt att de studiebegåvade barnen tas om hand på ett effektivt sätt i skolan. Socialistiska jämlikhetssträvanden får inte lägga hinder i vägen på den punkten.” Detta yttrande behöver egentligen inte kommenteras. Det räcker, herr talman, med att man läser in det till kammarens protokoll.
Herr talman! Jag fick nu litet lättare att förstå det mycket dunkla uttalande som fru Lantz gjorde i första omgången. Nu begriper jag att fru Lantz inte har satt sig in i hur resursanvändningen skall tillämpas. Fru Lantz säger nu att de befolkningstäta kommunerna inte får råd att genomföra SIA. Men, fru Lantz, hela den ekonomiska tilldelningen är ju omlagd i stora drag sett per elev. Fru Lantz har tydligen inte fattat detta riktigt. De befolkningstäta kommunerna får större tilldelning än glesbygderna. Därför skall vi ha en ytterligare glesbygdsgaranti. Så enkelt är det.
Nr 134 Herr talman! Jag tyder herr Alemyrs senaste referat av vår partimotion Fredagen den på det sättet, att han hyser motvilja mot kravet att också de mer teoretiskt 21 maj 1976 begåvade eleverna skall ges full möjlighet till en god utbildning i skolan. — Vad vi alla — från lärarhåll och från andra håll — kan konstatera i = Skolans inre arbete dag är den försämring som har skett i själva kunskapsmeddelandet. Åt — m.m. skilliga lärare har klagat över den otillräckliga tillgången på läromedel för elever som har en högre studietakt och kanske större intellektuell arbetsförmåga. När det gäller frånvaron vill jag gärna säga en sak. Vad SIA föreslog och vad som utgör skillnaden mellan utskottets skrivning och vår reservation är att det inte bara är fråga om registrering, utan skolan skall ha skyldighet att rapportera frånvaro till föräldrarna. Liksom andra saker slås fast när det gäller samarbete mellan hem och skola tycker vi att det också skall slås fast att den skyldigheten föreligger — inte minst mot bakgrund av att de förordningar som utfärdas från statligt håll ofta blir underlag för ett ökat statsanslag till kommunerna. I mycket stora skolor kan ett genomförande av det förslaget resultera i ett behov att anställa särskild personal för att sköta frånvaroregistreringen, och det anser vi i allra högsta grad skulle komma eleverna till godo. Jag är visst den enda, herr talman, som inte sagt någonting om enigheten. Men jag vill gärna säga att i många delar av utskottsbetänkandet har vi varit eniga. Jag uttryckte kanske — annars vill jag göra det nu —- att en stor del av den enigheten beror på att man från regeringens sida tillmötesgått de borgerliga partiernas krav. Det är faktiskt ett konstruktivt samarbete som ligger till grund för utbildningsutskottets betänkande.
Herr talman! Herr Alemyr säger att jag inte litar och tror på kommunerna. Jo, det gör jag visst. Om bara kommunerna får de pengar de behöver för att genomföra olika reformer som staten lägger på dem, så litar och tror jag visst på kommunerna. Men vi har andra exempel där kommunerna inte har förmått att uppfylla det man förväntat sig av dem, t.ex. på barnomsorgens område. Det räcker inte, herr Alemyr, att visa förtroende för kommunerna. Med förtroende bygger man absolut inte någon SIA-skola, det behövs pengar för att genomföra SIA, och det är pengar kommunerna behöver. Vpk har i andra sammanhang förordat att all skolverksamhet skall ske i kommunal eller statlig regi och att kommunerna måste få full kostnadstäckning för skolverksamheten, annars blir den fråga vi i dag diskuterar en chimär. I propositionen föreslår man en förstärkningsresurs på 0,58 lärarveckotimmar per elev. Den enda ökningen av anslaget jämfört med i dag är de 65 milj.kr. som skall ges till de kommuner som beslutar genomföra den samlade skoldagen. Jämfört med den stora kostnaden är detta en S1 mycket marginell summa pengar. Som jag sade tidigare måste slutsatsen bli att både regeringen och herr Alemyr räknar med att skolan skall reformeras utan att det kostar någonting extra. Och det är en chimär att tro så. Därför kommer SIA-reformen att bli en pappersreform. Den förstärkningsresurs som föreslås kommer inte att räcka till för de planer man skisserat i SIA-modellen. Staten slipper ifrån ett mycket stort ansvar i den här frågan om man skjuter över ansvaret på kommunerna, och då befarar jag att de kommuner som har det allra största behovet att genomföra SIA skolan kommer att få svårt att göra det. Det måste till betydligt bättre resurser för att stärka just de här kommunerna.
Herr talman! Nu har fru Lantz glömt att hela frågan om kostnadsrelationerna mellan stat och kommun utreds i en särskild utredning. Det förslag på statsbidragssidan som nu debatteras kommer att ha kort varaktighet i avvaktan på att hela problemet — relationen stat och kommun när det gäller skolan — blir föremål för riksdagens beslut i framtiden. Jag tycker det är viktigt att fru Lantz observerar det. Fru Sundberg har i sitt senaste inlägg prisat socialdemokraterna i utskottet för att vi velat samarbeta med bl.a. moderaterna. Att det är rätt uppfattat nickar fru Sundberg nu bifall till. Hur går det ihop med det första inlägget, fru Sundberg, där det talades om den socialdemokratiska konfrontationspolitiken, som skulle prägla arbetet med SIA-utredningen? När det gäller nivågrupperingen har jag bara anledning att säga en sak till till fru Sundberg. På tre sidor i utskottets betänkande, som fru Sundberg inte kan ha undgått att läsa, talas det om hur undervisningen skall anpassas till varje enskild elev så långt det är möjligt. Vad utskottet går emot är en permanent nivågruppering där man rubricerar somliga som ”de duktiga” och andra som ”de icke duktiga”. Skolan skall organiseras så att vi skall hjälpa varje enskild människa i skolsystemet till att trivas så bra som möjligt och få ut så mycket som möjligt av sin skoltid. Enligt utskottets mening bör målet vara att nå fram till en för eleven acceptabel och meningsfull sysselsättningssituation.